Fru talman! Till skillnad från föregående replikskifte tror jag att Leo Persson och jag i många stycken företräder samma intressen, nämligen möjligheten att kunna använda snöskoter på ett seriöst sätt, både i nyttotrafik, som för att underlätta fritidstillvaron, oavsett om det gäller fiske, fritidsstuga eller vad det kan vara. Vad jag försöker säga är att dessa många människor som använder snöskoter på ett huvudsakligen seriöst sätt inte alls är i behov av eller störs av ingrepp mot alltför höga hastigheter på snöskotrarna. Det är bustrafiken som blir berörd. Den är i växande. I någon mån är det en konjunkturfråga. När vi har dåliga vintrar blir det väl något mindre buskörning, även om det inte alltid innebär ett hinder att det är dåligt med snö. Vi kan konstatera att det här är utspritt över hela Norrland. Det är inte ett fenomen som är begränsat till fjälltrakterna. Möjligen skulle jag kunna tänka mig att inslaget av turister i buskörningen är större i fjälltrakterna som är mera attraktiva att besöka för dem. Men i de stora områdena i Norrlands kust och inland är det nog huvudsakligen bland lokalbefolkningen man hittar dem som begår dessa övergrepp. Det är för att skydda den seriösa trafiken som är viktig för norrlänningarna som vi måste hitta regler som man kan hantera. När jag studerar remissvaren på den första utredningen kan jag konstatera att det är inom länsstyrelserna som man är bekymrad och ser behovet av åtgärder när det gäller hastigheterna. Från de kommuner som yttrat sig avvisas däremot över lag ingrepp i detta. Det beror naturligtvis på att man lokalt har en stark opinion, vare sig det gäller brukare eller producenter. De är inte intresserade av sådana här ingrepp, och skulle inte vara det på andra områden heller. Här tror jag länsstyrelserna fyller en viktig funktion för att väga ihop det samlade allmänintresset.
Fru talman! Jag vill säga till Lennart Rohdin att han har fel när han säger att man inte är intresserad av detta lokalt, ute i kommunerna. Jag har själv övervarit flera möten med skoterorganisationer, markägare och andra som säger att de vill vara med aktivt och utarbeta de regler som behövs. De tycker också att det är de som är bäst skickade att göra det. Den lokalbefolkning vi talar om, som är så beroende av snöskoter, vill inte ha den buskörning som Lennart Rohdin här något förstorar. De vill komma till rätta med den. Det kan man göra genom att lokalt utarbeta regler.
Fru talman! Jag vill inte alls påstå att detta skulle vara det mest dominerande missbruket i vårt samhälle numerärt sett. Men för de människor som drabbas av en omfattande buskörning med snöskoter innebär det stora plågor. Det gäller hela Norrland, inte bara fjällområdet. Det är därför viktigt att komma åt det. Eftersom jag företräder den uppfattningen, delar jag naturligtvis Leo Perssons uppfattning att det finns lokala åsikter om att man måste komma till rätta med detta. Jag tror dock att länsstyrelserna är bättre skickade att sammanväga allmänintressena. Persson redovisas vilka synpunkter de lokala intressena har när det gäller snöskoterkörning. Jag konstaterar att man där räknar upp ett antal punkter om hur man vill hantera dessa frågor. Avslutningsvis kommer man till föjande punkt: Problemen med busåkning inom tätorterna/byarna måste lösas på något sätt. -- Just det. Men uppenbarligen har man ingen uppfattning lokalt om på vilket sätt. Men det har man på länsstyrelserna, där man även har kompetensen.
Fru talman! Nämn det område i vårt land där det inte finns problem! Självfallet finns det problem även när det gäller snöskotrar, lika väl som när det gäller båttrafiken, som Lennart Rohdin totalt glömde bort. Det är problem med buskörning. Det finns fylleri. Det finns även olika former av skadegörelse, när man i rent oförstånd ger sig in i skogsplanteringar och bryter sönder skogsplantor osv. Nu försöker skoterföreningarna att ta itu med detta. Det är framför allt på större orter som dessa föreningar finns, med ungdomar. De som jag vill kalla för ortsbefolkningen, som har köpt sin skoter för att köra virke, använda när man åker och fiskar osv. -- för att bruka den, helt enkelt -- tar fullständig hänsyn, vill jag påstå. Vad som är galet är att de kanske skulle råka ut för restriktioner och tvingas avlägga olika sorters prov. Nu sägs att det är i tätorter och byar som problemen är störst. Det vill jag hålla med om. Då förstår jag inte varför man skall sätta in åtgärder i fjällområdena. Då missar man ju totalt. Det är ett skott från höften. Man skall sätta in åtgärderna i tätorter och byar, där problemen finns. Kommunerna har möjligheter att genom sina ordningsstadgor åtminstone komma till rätta med en del av problemen. Det är två saker som är viktiga i detta sammanhang. Man måste ut med information. Det måste också finnas en tillsyn och kontroll. Det är bara att konstatera att polisen inte har resurser att kunna utöva tillsyn och kontroll. Litet bättre har det blivit det senaste året. Polisen har varit ute och kollat skotertrafiken. Förut fanns ingen som helst tillsyn eller kontroll. Det är den vägen man måste gå. Man måste sätta in åtgärderna mot dem som inte följer de, som jag tycker, självklara reglerna för hur man skall färdas med sin skoter. Jag har ingenting emot att dämpa hastigheten. Den som köper en skoter för att bruka den i skogen har ingen användning för en skoter som går i över 100 kilometer i timmen. Det är jag helt överens med
Fru talman! Jag tror nog att vi kan komma överens om det mesta på detta område, John Andersson och jag. Jag instämmer helt i de synpunkter som John Andersson framförde både i repliken och tidigare när det gäller busköring med fritidsbåtar. Det bör naturligtvis hanteras på samma sätt. Jag är också glad att vi närmar oss en samsyn när det gäller hastighetsbegränsning. Det andra område som jag har tagit upp är behovet av förarutbildning och någon form av förarbevis. Det är ett sätt för polisen att kunna komma till rätta med missbruk och buskörning. Det kan kopplas till det som också har diskuterats i debatten och som jag tror skulle vara värdefullt, nämligen någon form av märkning av drivmattorna, som gör att man kan spåra snöskotrar som har ägnat sig åt buskörning. Därigenom kan man komma åt ägare och förare. Jag tror att vi kan komma överens. De åtgärder som jag har förespråkat både när det gäller hastighetsbegränsning och någon form av förarutbildning och förarbevis bör ligga i de seriösa brukarnas intresse. Det kan inte uppfattas som något byråkratiskt övergrepp eller ingrepp i deras rörelsefrihet. Framför allt gör det att vi förmodligen kan ge polisen lokalt möjlighet att stävja den buskörning som är ett betydligt större hot mot de seriösa nyttjarna av snöskotrar.
Fru talman! Jag känner mig tvingad att begära replik när Lennart Rohdin nämner detta med att märka skotermattor. Det är en ganska stor kostnad att göra den märkningen på de skotrar som finns i dag. Sedan är det en tämligen enkel åtgärd att fästa en liten sladd bakom skotern. Det behövs bara en tvärstående matta eller en liten räfsa för att utplåna varje form av märkning i spåret. Det är som jag säger. Man försöker lösa dessa problem på olika sätt. Jag tror att man skall försöka hålla sig till den verklighet som det handlar om och se till att med information, tillsyn och kontroll och frivilliga insatser, t.ex. från skoterföreningarna, komma till rätta med dessa problem. De är ändå inte så stora när det gäller ortsbefolkningen. Det är jag helt överens med Leo Persson om. Men det är ortsbefolkningen som drabbas och får lägga ut några tusenlappar för att få ett nummer på skotermattan. Jag har en fråga till: Kommer det även då att bli undantag för vissa utövare i fjällområdena? I övrigt gäller ju hela tiden undantag för vissa grupper som bor i våra fjäll.
Fru talman! Som John Andersson påpekade i sitt första inlägg är möjligheterna att övervaka klart begränsade. Polisen i Norrland utanför fjällområdena står ofta helt utan möjlighet att själv förfoga över snöskotrar. Det gör det tämligen omöjligt att över huvud taget följa upp buskörare, som ger sig av över markerna eller in i skogen. Där behöver man också förstärkningar. En typ av märkning skulle kunna innebära ett instrument för polisen att spåra och stävja buskörning. Jag är medveten om att det säkerligen finns tekniska problem. Det är också en sådan sak som bl.a. polisen arbetar med. Det finns alltid möjligheter att försöka komma runt lagen genom att vidta åtgärder oavsett om det gäller hastighetsbegränsning, användande av polisradio eller radarövervakning. Jag, och även polisen, är ute efter att hitta metoder som gör det möjligt att stävja och ge signaler om vad som gäller för att skydda den seriösa nyttotrafiken. Att totalt undanröja missbruk lyckas vi aldrig åstadkomma på något område.

Fru talman! Låt mig inledningsvis beklaga det lilla missförståndet när debatten om detta betänkande inleddes. Jag hade inte alls tänkt att begära ordet i detta ärende. Jag tyckte att det inte förelåg någon anledning att göra det från utskottets sida. Men när Max Montalvo uttryckte sin stora besvikelse över att ingen från utskottet sade något i ordutbytet bestämde jag mig för att säga något. Det fick bli i form av ett litet inlägg här i slutet av debatten i en helt altruistisk anda. Jag tänkte inte hålla något längre anförande. Däremot vill jag rent allmänt säga något om betänkandet. Denna fråga rör sig om en regeringsskrivelse. Det innebär att regeringen för utskottet har redogjort för vad som har skett på olika områden som utskottet tidigare har uttalat sig om. Det gäller även vad som kommer att ske, dvs. det kommer ett förslag i höst. Det har varit fråga om att hålla utskottet orienterat om bullerfrågorna på olika områden. Det rör sig inte bara om ett enda område. Man vill få fram helheten. Det kan vara av intresse att se på hur regeringen avser att tackla det hela. De olika myndigheter som berörs i dessa sammanhang kopplas ihop. Jag tycker att utskottet har anvisat att kommunerna kommer att uppmärksammas i sammanhanget. Länsstyrelserna utgör en övergripande myndighet i sammanhanget och är bl.a. samrådspartner till kommunera. Miljöfrågorna brukar hanteras så. Kommunerna har i dag fått ett större ansvar på hela miljöområdet. Men det är rätt naturligt att det sker ett samråd. Jag tror också att kommunerna är rätt tacksamma för att det blir en någorlunda enhetlig hantering av samma problem fast på olika ställen i olika kommuner. Arbete pågår. Då brukar man normalt sett upplysa motionärerna om det och framhålla att det finns tillfälle att återkomma när det föreligger konkreta förslag. Det är vad utskottet har velat säga med betänkandet. Jag yrkar bifall till jordbruksutskottets förslag.
Fru talman! Jag vill säga följande till Mona Saint Cyr. Förvisso är det fråga om en skrivelse där regeringen talar om vad den håller på med. Samtidigt nämnde jag i mitt anförande att två veckor efter det att skrivelsen avlämnades kom det en proposition. I den hänvisas till skrivelsen när det gäller frågor kring bl.a. det kommunala planmonopolet. Jag tycker att det på något sätt måste vara gällande även i det här sammanhanget. Den debatten skall, om jag minns rätt, komma i nästa vecka. Jag har även där väckt en motion som tar upp dessa frågor. Jag vill ändå fråga hur Mona Saint Cyr ser på det kommunala planmonopolet i det avseendet. Jag har ännu inte fått något svar på varför just dessa specifika friluftsområden skall undantas. Är det fråga om kommunernas kompetens, eller vad är det som ligger bakom att nan inte kan tänka sig att kommunerna skall ha ett litet starkare inflytande?
Fru talman! Det finns givetvis anledning att återkomma i frågan. Det föreligger ytterligare ett betänkande i sammanhanget. Här har tydligt sagts att kommunernas intressen skall beaktas. Kommunerna känner till de lokala förhållandena. Självfallet är det fråga om ett samlat förfarande där det finns ett samråd mellan länsstyrelser och kommuner. Det är en skyldighet även på det statliga området. De stora områden som har nämnts i sammanhanget är av riksintresse. Det är inte enbart lokala frågor. Där måste även andra få vara med och säga sitt. Det är viktigt att hantera frågorna på ett likvärdigt sätt -- likvärdiga frågor och likvärdiga problem.
Fru talman! Jag vill ställa ytterligare en fråga till Mona Saint Cyr. Hur bedömer Mona Saint Cyr att det kommunala planmonopolet skall ha sin kraft via att fullmäktige tar ställning? Hela kommunbefolkningen har via den kommunala representationen sagt vad de tycker i dessa frågor. I ett arbete som länsstyrelsen gör där kommunen i princip skall få yttra sig är digniteten inte lika hög som när en fullmäktigeförsamling har fått ställa sig bakom ett förslag. Jag tycker att man på alltför hög nivå vill köra över lokalbefolkningen i sammanhanget. Lokalbefolkningen har initiativkraft. De vill åstadkomma en bra miljö för användningen av snöskotrar. Jag tycker att man skall ta hänsyn till att så stor andel av befolkningen i området har snöskotrar både för att kunna utöva nyttoarbete och för sin fritid. Snöskotrar är ett hjälpmedel för handikappade och andra att vistas och färdas i dessa områden. Jag tycker att kommunen är det organ som egentligen är bäst skickad att skapa regelverket. Sedan bör den expertis som finns hos länsstyrelsen användas för att kunna utöva naturhänsyn osv. Vi motionärer har hävdat att det skall ske samråd med expertisen hos länsstyrelsen. Men det är kommunens ansvar.
Fru talman! Jag tror att Leo Persson har obefogade farhågor. Jag tycker att det resonemang som förs verkar något konstruerat. Jag kan inte se att betänkandet andas någon form av negativism när det gäller användandet av skotrar som nyttofordon. Jag har inte kunnat utläsa något sådant. I så fall har Leo Persson läst mellan raderna. Vi har haft liknande bullerproblem i fråga om båttrafiken i sjöar och skärgårdar. Visst får kommuner vara med och säga sitt. Åtminstone har jag upplevt det så när jag har varit kommunalpolitiker. Vidare var det frågan om vad kommuner får och inte får bestämma i den egna fullmäktigeförsamlingen. Här nämns t.ex. översiktsplaneringen. De planerna fattar kommunera själva beslut om. Staten, genom Boverket, utarbetar råd och anvisningar för hur problemen skall beaktas i den översiktliga planeringen. Visst beslutar kommunerna själva i det sammanhanget.
Fru talman! Jag sade i mitt anförande att det blev ett väldigt liv när båtregistret infördes. Det kom en ändring. Det sades att den personliga integriteten kränktes och att det inte gick att ha ett register.

Regeringen utgår från detta. Men när det gäller skotertrafiken och flygtrafiken, som inte nämns här, säger regeringen att berörda länsstyrelser skall få i uppdrag att i samråd med berörda kommuner göra en översyn av området i fjällen med begränsningar för trafik med snöskotrar m.m. och flyg. Man skall också redogöra för omfattningen. Detta skall grundas på de utredningar som gjorts. Det är ett klart uppdrag att man skall gå in. Men jag förstår inte hur man skall kunna stävja buskörning i byar och tätorter genom att förbjuda flyg och skoter i fjällområdena. Ortsbefolkningen kommer i stället att drabbas ytterligare. Mona Saint Cyr sade att många av dessa områden är av riksintresse. Hela Norrland håller ju på att bli ett riksintresse -- man börjar snart känna sig som ett riksintresse själv -- om man skall döma av alla förbud och restriktioner som nu föreslås.
Fru talman! Norrland brukar ju vilja ha landets och folkets intresse i många andra sammanhang, åtminstone på det ekonomiska området. Jag tycker nog att det är skäligt att betrakta dessa områden om en resurs för hela landet. Jag tror också att vi faktiskt har rum även för utländska turister uppe i Norrland. Jag hoppas att norrlänningarna inte har avsagt sig den möjligheten för framtiden. Det fanns väl ingen anledning till aggression i detta sammanhang. Jag kan inte se att det finns någonting som borde reta John Andersson eller någon annan i den här kammaren. Jag vet inte varför båtregistret blandas in; det har inte med saken att göra. Jag har åtminstone inte varit någon tillskyndare av det. Men jag tycker att det är viktigt att samtliga som diskuterar här i dag ser helheten. Man kan inte bara plocka ut en liten bit och göra den till det enda som kan diskuteras, utan man måste se saken ur alla infallsvinklar. Det är vad de olika utredningarna har varit till för, och de skall nu jämkas samman. Det är klart att det kan kännas snopet om man lämnar riksdagen och inte får vara med när det riktiga förslaget kommer i höst, som utlovat. Men för andra finns det alla möjligheter att komma igen när man ser vad som verkligen föreslås, i stället för att bara spekulera i onda avsikter.
Fru talman! Jag tycker inte att man behöver spekulera i onda avsikter, eftersom det klart sägs att länsstyrelserna får uppdraget. Det är ju regeringens bedömning och vad riksdagen har att ta ställning till i denna skrivelse. Det är självklart att Mona Saint Cyr och andra ifrån södra och mellersta delen av landet är hjärtligt välkomna upp till Norrand och besöka fjällområdena där. Men det skulle vara synd om ni först införde restriktioner för flyget så att ni inte tar er till dessa platser i fjällområdena. Det är också en sida av saken: Det kan bli problem med den turistnäring som vi hoppas på om man skall införa nya restriktioner för t.ex. flyget. Det handlar alltså inte bara om skoter. Oavsett hur intressant Norrland kan vara för riket i övrigt begär vi i alla fall så pass mycket att vi kan fortsätta att bo och leva där samt även utöva de verksamheter som är nödvändiga för att kunna göra detta. Jag menar därför att man måste se till att man inte i hastigheten gör saker och ting som försvårar eller omintetgör den möjligheten.
Fru talman! Jag vill bara hänvisa till vad jag sade för en liten stund sedan och erinra John Andersson om att människan är en del av den miljö som vi vill skydda och ta vara på. Alla har nytta och glädje av den. Människan kan vara ett skadedjur i miljön men också den som njuter av den. Med detta för ögonen borde vi kunna arbeta vidare tillsammans i dessa frågor. Jag tror att ärendet som sådant vinner mest på det.
Fru talman! Det sista som Mona Saint Cyr sade var nog ganska onödigt. Jag är född i en liten stuga tre kilometer från närmaste väg, mitt inne i vildaste skogen. Jag har levt med och i naturen hela mitt liv utom de stunder då jag har befunnit mig här i Stockholm, så jag tror inte att jag behöver något påpekande om vad det innebär att leva i samklang med naturen.
Fru talman! Det var just det som jag hade för mig, John Andersson. Därför blev jag förvånad över utbrottet.

Fru talman! Formerna för älgjakt har ibland vållat strid mellan Jägarnas riksförbund och Svenska Jägareförbundet, precis som vi har haft olika uppfattningar här i riksdagen. Därför var det mycket glädjande och positivt att de båda jägarorganisationerna i oktober 1993 kunde överlämna ett gemensamt förslag till regeringen om hur älgjakten borde organiseras efter 1994. Regeringen har i sin proposition 1993/94:193 tagit fasta på några av de förslag som jägarorganisationerna var överens om. Vi socialdemokrater delar regeringens uppfattning att det nuvarande systemet för älgjakt i huvudsak bör ligga fast och att de s.k. generellområdena nu bör avskaffas. Däremot tycker vi att det är beklagligt att regeringen och utskottsmarjoriteten inte har tagit fasta på den enighet om målsättningen för älgjakten som jägarorganisationernas förslag ger uttryck för. Utskottsmajoriteten har i stället valt den bekväma vägen att automatiskt överföra samtliga ca 14 000 Detta strider helt mot den målsättning för produktionsanpassad älgjakt som riksdagen tidigare i stor enighet beslutat om. Det innebär, enligt vår mening, ett steg tillbaka i strävan att uppnå en biologiskt riktig skötsel av älgstammen. Tyvärr har vi vid utskottsbehandlingen inte lyckats övertyga övriga partier om att de särskilda skäl som nu gäller för att ett område skall få registreras som B-område även borde gälla för de ca 14 000 Vi beklagar att utskottet inte utnyttjade det tillfälle som gavs att finna en slutlig lösning på frågan om licensområdena. Det kan därför enligt vår mening finnas anledning att återkomma till frågan om hur registreringen av B-områdena skall kunna omprövas i framtiden, i syfte att stimulera en ökad anslutning till samordnade jaktenheter. En sådan prövning borde utgå från följande principer: Rätt balans bör åstadkommas i förhållande till de mål som lagts fast lokalt. Möjligheten att fälla älg bör bli så rättvis som möjligt från produktionssynpunkt. Frivillig samverkan bör stimuleras och administrationen bli så liten som möjligt. I den socialdemokratiska jaktmotionen har vi ett kompletterande förslag om att samtliga generellområden skall ges möjlighet att omregistreras till A-licensområde i stället för att som nu automatiskt överföras till B-områden. Förutsättningen är att området består av minst 20 ha sammanhängande mark. Då blir den generella tilldelningen en kalv om året under den längre jakttid som gäller för A-området. Vårt förslags inriktning ligger i linje såväl med Naturvårdsverkets som med jägarorganisationernas. Åsikterna i vårt motionsförslag delas av ett enhälligt utskott, så vi är nöjda när det gäller detta avsnitt. I regeringens proposition framläggs inget förslag om ändringar av nuvarande bestämmelser för älgjakten i Malmöhus län, som ju skiljer sig från dem i övriga landet. Ett enigt utskott delar jägarorganisationernas förslag, som innebär att riksdagen som sin mening bör ge regeringen till känna att även Malmöhus län bör omfattas av samma system för älgjakt som gäller i övriga landet. I detta betänkande har utskottet behandlat åtta motioner från den allmänna motionstiden. I motion Jo806, som har mig själv som första namn, kritiseras Domän Skog AB för de kraftiga prishöjningar på jakträttsupplåtelse som gjorts under den senaste tiden. Motionen har delvis tillgodosetts, men det är inte regeringens eller utskottsmajoritetens förtjänst. Tvärtom är den borgerliga regeringen mycket passiv när det gäller jaktfrågor, inte minst i fråga om priser och regler för jakträttsupplåtelse. Svenska jägareförbundet, Region norr, har träffat en överenskommelse med Assidomän. Parterna har därvid kommit överens om följande: -- Priset skall främst grundas på jaktområdets uthålliga avkastning samt övriga jaktmässiga kvaliteter. -- Ett grundpris för rätten att disponera älgjakt kan utgå och betalas i så fall senast den 1 oktober. -- En större andel av priset skall utgöras av fällavgift för vuxna älgar. Assidomän kommer i princip inte att höja priserna inför nästa jaktår. På svaga marker kan priset komma att sänkas. Samarbetet mellan parterna skall nu fortsätta och utvecklas med följande inriktning: -- Älgjaktens mål är att främja en livskraftig älgstam med hög avkastning, anpassad till vad markerna tål i betestryck utan oacceptabla skador. Det skall ske genom en kvalitetsmässigt riktig avskjutning. -- Jaktlagen skall kontinuerligt genomföra betesinventeringar och övriga älgobservationer. -- Assidomäns marker skall utnyttjas bättre genom att fler jägare, framför allt ungdomar, bereds möjlighet till jakt. Det här kommer att innebära att vi äntligen får en bättre ordning, med klara regler för arrendevillkoren gällande älgjakten. Vi socialdemokrater är övertygade om att dessa målsättningar kommer att medverka till att skapa goda förutsättningar för jakt och viltvård. Vi instämmer också i jägarorganisationernas förhoppning om att motsvarande överenskommelser kan träffas inom övriga regioner i landet. Jag yrkar bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande nr 27. Innan fru talmannen ger ordet till John Andersson, vill jag som representant för socialdemokraterna i jordbruksutskottet framföra ett stort, varmt tack till John Andersson för de insatser som han har gjort i jaktfrågorna. Lycka till i fortsättningen!

Fru talman! I det här betänkandet om älgjakten behandlas dels propositionen om de s.k. generellområdena för älgjakt, dels ett antal fristående motioner. Det är ett enigt utskott som står bakom betänkandet. Detta faktum borde kanske innebära att debatt skulle vara överflödig, men jag tycker att det fortfarande kvarstår tankegångar och uppfattningar kring älgjakten som man en gång för alla borde avskriva. Det är för att beröra detta som jag har begärt ordet. I det särskilda yttrandet, som Inge Carlsson talade om, beklagas att utskottet inte utnyttjade det här tillfället för att finna en slutlig lösning för licensområdena. Vilka problem är det då som inte har fått sin lösning? Ja, det är problemet med ägarna av mindre marker, som av någon anledning inte kan, inte får eller kanske inte vill vara med i någon jaktsamverkan. De är tydligen fortfarande en nagel i ögat på många. Jag måste erkänna att jag ständigt förvånas över att man på olika sätt försöker bevisa hur dessa jaktens sabotörer omintetgör en planerad skötsel av vår älgstam. Av vilken anledning sker detta? Jag tycker att verkligheten är en annan, som jag mycket kort skall beskriva. Innan jag gör detta vill jag, för att undvika eventuella missförstånd, understryka följande. Jag är självfallet för en samordning och ett samarbete när det gäller älgjakten, men jag är ganska bestämd i fråga om att det här måste ske frivilligt. Jag tror, av många anledningar, att det är dömt att misslyckas om man försöker tvinga ihop markägare genom olika åtgärder. Jag tror att det även fortsättningsvis måste vara rättesnöret i den här frågan. 500 000 hektar, dvs. 2 % av marken. Där fälldes knappt 1 800 djur. Generellområdena, som betänkandet framför allt handlar om, omfattade Det är ju så att älgstammen på sina håll totalt har skjutits sönder och samman. Hösten 1993 kunde man endast skjuta ca 60 % av tilldelade älgar -- det gällde hela landet. Då är det tydligen åter ägarna av mindre marker, som har fällt ca 5 000 älgar, som är bovarna. Det är de som är ett hinder för en produktionsanpassad älgjakt. Det är ingen hejd på alla reportage och uträkningar, där man på alla sätt försöker bevisa detta. Det här är helt otroligt. Jag har funderat vad man skall göra med alla dessa älgar som omkommer i trafiken och som förolyckas på annat sätt. Om man skall ta dem med i beräkningen innebär detta att vi aldrig -- inte ens om vi i övrigt totalt samordnar all jakt -- får en produktionsanpassad avskjutning. Det är nämligen inte någon länsstyrelse och inte något jaktlag som kan säga hur många älgar som omkommer i trafiken, som drunknar, som blir tagna av björn osv. Om det är någon logik i resonemanget om att det är ägarna av de små områdena som är bovarna, finns det ju ingen möjlighet att komma till rätta med problemet, genom att det finns en grupp djur som mister livet på annat sätt. Jag tycker helt enkelt att det är både osakligt och osmakligt att den här myten skall hållas levande. Om 96 % av marken är produktionsanpassad bör man rimligen klara en anpassad avskjutning. Då bör inte det hända som nu har hänt, dvs. att licensgivning och avskjutning inte har med verkligheten att göra och att vår fina älgstam därför är i fara. Riksjaktvårdskonsulent Bo Thelander gick för en tid sedan ut med varningen: Dra i nödbromsen! Licenser kan inte utfärdas på samma frejdiga vis längre. Älgstammen är på väg att förstöras. Jag skulle vilja fråga Inge Carlsson: Handen på hjärtat; är det de som jagar på 4 % av marken som håller på att förstöra -- och som på en del ställen redan har förstört -- vår fina älgstam? Jag förstår inte heller det av Socialdemokraterna tillstyrkta motionskravet om 70 dagars jakttid på småmarker och en kalv på licens. Om man tycker att det är orimligt att jaga på ett litet markområde i 5 dagar, förstår jag inte att man kan tillåta 70 dagar när det handlar om en kalv. En kalv är ju också en älg -- efter ett år är den vuxen. Den ingår självfallet i det totala antalet i stammen. Det här går inte ihop. Det vore intressant att få en förklaring. I betänkandet behandlas också en rad yrkanden när det gäller arrendevillkor. Jag hade nog väntat mig att åtminstone s-gruppen skulle ha haft en reservation i den här frågan, efter alla löften som getts. Nu fick vi en förklaring av Inge Carlsson, men den håller inte ända fram. Jag tror att problemen med prisutvecklingen kommer att kvarstå trots de uppgörelser som gjorts. Jag vill hänvisa till en tidigare proposition, 1991/92:9, där det sades att den nuvarande lagstiftningen är uppbyggd på principen att jakt är tillåten om den är försvarlig från viltvårdssynpunkt. I de diskussioner som förevarit med Domänverket -- nuvarande Assidomän -- anfördes det som försvar för de höga arrendena att riksdagen beslutat om ett avkastningskrav på viltvården. Jag har svårt att se överensstämmelsen mellan det och de intentioner som sägs ligga bakom jaktvårdslagstiftningen. Fru talman! Jag hoppas att samarbetet och samordningen inom jakten även fortsättningsvis skall kunna ske på frivillighetens grund. Detta är fullt möjligt utifrån kravet på en produktionsanpassad och bra skötsel av älgstammen. Vi kanske får leva med att målsättningen än så länge bara uppnås till 96 %. Jag hoppas även att jakten på dem som äger mindre marker nu skall avblåsas. Då kanske de själva tar initiativ till samarbete. Det vore väl bedrövligt om enkla fakta inte skulle kunna nå fram i den lagstiftande församlingen, även om det handlar om älgjakt.
Fru talman! Det är nog rätt och riktigt som John Andersson säger att det inte är B-områdena som är problemet. Vi socialdemokrater tycker också att B områdena skall finnas kvar. Vi finner inga skäl till att man automatiskt överför 14 000 generellområden utan någon särskild prövning. Alla jägare här i landet är för en större samordning. Vi tyckte därför att de särskilda skälen skulle vara kvar. Det har vi tidigare varit helt överens om här i kammaren. Både John Andersson, Jan Fransson och många andra har under ett antal år i motioner kritiserat nuvarande Assidomän för deras priser. Vi har aldrig fått något gehör från de borgerliga partierna. De har hävdat att marknaden skall reglera detta. Vi anser att man i och med denna uppgörelse i norr har kommit en god bit på väg. Om jägarna är överens om att vi skall ha regler som styr priserna börjar vi bli nöjda. Vi vill avvakta och se om man kan genomföra detta som är ett önskemål i alla regioner i Sverige. Jag vet inte, fru talman, om jag skall besvara John Anderssons frågor. Vi har ju ett enigt utskott som ställt sig bakom den socialdemokratiska motionen. Jaktorganisationerna ville ha längre jakttid, men deras gräns låg på över 20 hektar. Det är den enda skillnaden jämfört med den socialdemokratiska enhälligt antagna motionen. Vi tror att det finns jägare som vill vara ute en längre tid, och inte bara några dagar, för att fälla en kalv. Det har ett annat värde för dem att få vara ute i markerna och jaga. Därför lade vi denna motion.
Fru talman! Först vill jag tacka Inge Carlsson för de vänliga orden; jag glömde det förut. Man kan självfallet diskutera de särskilda villkoren. På den punkten har Inge Carlsson helt rätt. Men det kan inte vara någon stor sak att vissa jägare jagar på de mindre markerna. Det handlar om 4 % av den totala jaktmarken. Man måste förlita sig till att jakten samordnas på frivillighetens väg. Kalvjakt i 70 dagar är dock något som jag inte tycker om. Om man är rädd att B-områdena, där man får jaga i högst fem dagar, skall störa den produktionsanpassade jakten, förstår jag inte varför man skall få jaga i 70 dagar. Jag betraktar en kalv på samma sätt som en vuxen älg. Kalvarna föds ju av älgkorna och ingår i älgstammen. Om man får sitta i fem dagar på ett område på 10 000 hektar där det finns 15 jaktområden kanske det inte skjuts en enda älg, eller bara någon enstaka. Påverkan blir inte så stor. Men om 15 personer jagar i 70 dagar är ju möjligheten mycket större att man skjuter en kalv. Man kanske skjuter åtta nio kalvar. Detta inverkar ju på hela områdets avskjutning. Man öppnar möjligheterna att snedvrida avskjutningen ändå mer. Jag tycker helt enkelt inte om att man utökar till 70 dagar på ett så litet område som 20 Däremot tycker jag att man kan få sitta där och spela bingolotto i några dagar.

Fru talman! Detta betänkande är positivt ur många synpunkter, tycker jag. Det är ett enigt betänkande. Det har ett stort värde i dessa frågor, som brukar vålla stora stridigheter, att det är ett enigt förslag. Det är ett steg mot en mer produktionsinriktad älgjakt. Det innebär en avbyråkratisering av älgjakten. Det innebär att vi får samma regler i hela landet. Det finns också en skrivning i betänkandet om hur vi i fortsättningen skall reglera eventuella viltskador. När det gäller den produktionsanpassade jakten, som jag menar att detta är ett steg mot, försvinner generellområdena för gott. Det innebär att de som i dag har jagat på generella områden i stället för att skjuta två älgar nu får inskränka sig till att skjuta en älg. Jag vill i det här sammanhanget rätta Inge Carlsson på en punkt: Det inte kommer att ske någon automatisk överföring från generellområden till B licensområden. Det krävs en aktiv ansökan från innehavarna av generellområdena före den 1 januari 1995 för att man skall få B-licensrättighet. Produktionsanpassningen blir bättre tack vare att vi i betänkandet har poängterat att länsstyrelserna skall använda instrumentet kort jakttid på B områdena. Det är sagt att länsstyrelserna skall uppmärksamma principen att avskjutningen per arealenhet inte bör överstiga den som sker på de egentliga älgjaktsområdena, dvs. A-licens och älgskötselområden. Det är en viktig skrivning. Möjligheten att få jaga en kalv under en längre jakttid innebär ju också ett steg till en bättre samverkan och större produktionsanpassning. Jag tycker att det som utskottet har blivit enigt om innebär en större valfrihet. Betänkandet innebär också att vi föreslår att det skall bli lika regler i hela Sverige. Förut har det varit undantag för vissa kommuner i Skåne. Vi skriver nu i utskottets betänkande att det finns starka skäl för att bestämmelserna om älgjakten bör omfatta hela riket. Det säger sig självt att om man undantar vissa kommuner eller vissa län får man svåra gränsdragningsproblem, och vi får tröskeleffekter som inte är särskilt positiva. Vi skriver också ett tillkännagivande till regeringen angående de framtida ersättningarna för viltskador. När nu viltskadeersättningen upphör på det sätt som den hittills har fungerat har utskottet sagt, att sådana viltskador som åstadkoms av vilt som t.ex. på grund av ringa bestånd inte är jaktbart skall det finnas möjligheter att ersätta. Vi säger nu att om det framstår som uppenbart oskäligt att den enskilde själv skall svara för kostnaderna, bör det finnas förutsättningar för att sådana ersättningar skall kunna utgå även i fortsättningen. Jag tycker också att det är ett viktigt och ett riktigt tillkännagivande. Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till hemställan i detta betänkande. Inge Carlsson uppehöll sig litet grand vid, och det gjorde också John Andersson, priset på jaktarrenden. Jag tycker att det som nu har skett mellan Assidomän å ena sidan och jägarintressena å den andra visar att det enda rätta när det gäller prissättning på jaktarrenden är att vi har en avtalsfrihet. Det vore orimligt att vi genom politiska beslut skulle försöka påverka prissättningen på dessa avtal. Jag tycker att det är mycket vällovligt att Domän och jägarna nu har kommit överens och på det sättet visat att avtalsfriheten i det här fallet är det enda som är användbart. Fru talman! Tillåt mig att avsluta med att instämma i Inge Carlssons ord till John Andersson. Jag skulle vilja säga att samarbetet med John Andersson i varje fall för mig alltid har varit en källa till trivsel och inspiration. Inte minst gäller det att ha fått ta del av den mycket stora kunskap och de stora erfarenheter som John Andersson har på just det område som vi nu diskuterar. Tack, John!
Fru talman! Jag får väl säga tack tillbaka. Jag har samma erfarenhet av samarbetet som Carl G Förhandlingarna om jaktpriserna torde vara ett steg i rätt riktning. Jag har varit med på ett hörn och har fått reda på hur det har avlöpt. Men det jag hade tänkt mig att riksdagen kunde göra var ett utalande om att man måste sätta viltvården främst och inte de ekonomiska intressena. I förhandlingarna med Domänverket hävdade man bestämt från Domänverkets sida att jägarna själva beslutat att det skall vara ett visst avkastningskrav på älgjakten. Det var det påstående man mötte från representanter för Domänverket. Ett sådant beslut hade det varit på sin plats att riksdagen hade upphävt. Det skulle vara klart uttalat att när det gäller viltvården är detta oförenligt med de intentioner som ligger bakom jaktvårdslagstiftningen. De generella områdena, hävdar jag fortfarande, utgör inte något större problem. Det har inte heller älgar på a-områdena. Det är 98,2 % av den totala registrerade marken. På de generella områdena sköts det 62 älgar. Det är 0,2 % av jaktmarken. Det jag menar är att man skall undvika att göra det här till ett problem och en anledning till att inte kunna ha en produktionsanpassad jakt. Det är vi som jagar på de stora licensområdena som får ta på oss skulden för att vi har förorsakat älgstammen de skador som den har, att den på sina håll är totalt sönderskjuten. Det är vi som har fällt de flesta älgarna som får ta på oss den skulden. Jag tror att det går att förenkla administrationen ytterligare. Men det hör inte till den här diskussionen, eftersom det redan föreligger ett förslag.
Fru talman! John Andersson har rätt i att totalt sett i landet har avskjutningen på generellområden och B-licensområden inte någon betydelse för älgstammens storlek. Däremot är det säkert också John Andersson bekant att det lokalt finns exempel på att avskjutningen på de små områdena per arealenhet har varit mycket stor, mycket större än på de andra områdena. I de lokala fallen har det säkert funnits anledning till kritik. Men förslaget i betänkandet innebär att vi fortsättningsvis ger en mycket generös möjlighet för de små områdena att fortsätta med älgjakt. När det gäller prissättningen på arrenden vill jag säga att vi har prövat politiskt reglerad prissättning på olika områden. Jag vill erinra om den parentes som vi har upplevt när vi hade prisprövning på jordbruksfastigheter. Den var inte särskilt lyckosam, måste man säga. Vi har dess bättre också tagit bort den prisprövningen. Att då på ett eller annat sätt ha någon typ av prisprövning eller politisk prövning av prissättningen på jaktarrenden förefaller mig ännu mer främmande. Därför har vi tillbakavisat sådana propåer.
Fru talman! Ja, Carl G Nilsson, det är helt riktigt att det lokalt finns exempel på att man har fått en oproportionellt stor del av avskjutningen just på generellområdena, även på A och B-områdena. Men det totala antalet djur som skjutits är litet. Jag kan leta rätt på lokala exempel där man på stora A-licensområden, omfattande tiotusentals hektar, har gått så hårt åt älgstammen att man senaste hösten över huvud taget inte brydde sig om att gå ut och jaga. Det fanns helt enkelt inte någon älg. Man har inom vissa län även haft möjlighet att till slutet av januari sitta på pass och försöka ta den sista tilldelade älgen på licensen. Den möjligheten finns inte på B-områdena. Den har heller inte funnits på generellområdena, eftersom antalet dagar man fick jaga var så få. Detta i sig är en spärr för att totalt förstöra älgstammen. Men på de stora områdena, som har jakttid på 70 dagar, har man, åtminstone i mina trakter, möjlighet att vänta tills vandringsälgen kommer. I gränslandet mellan fjälltrakterna och skogslandet kan det vara tre olika jaktintressenter som beskattar precis samma älgstam. Det har också satt sina spår på älgstammen i dessa områden. Det är inte B-områdena och generellområdena som har förorsakat detta.

Fru talman! I början av den här mandatperioden hösten 1991 fick vi i riksdagen ärva en jaktproposition från den tidigare regeringen. I den debatt som vi hade i samband med behandlingen av propositionen och i omröstningen därefter gjorde jag för kds räkning två tydliga markeringar. Den första var att vi under den här mandatperioden inte skulle medverka till att avskaffa jakträtten för vuxet djur -- en älg -- för de små markägarna. Den andra markeringen var att vi motsatte oss avskaffandet av viltskadeersättningen. Det gjorde vi i en reservation. Nu kan man konstatera att det på båda dessa punkter har gått vår väg. Jakträtten kommer att finnas kvar för de små markägarna när det gäller möjligheten att fälla en vuxen älg. Uskottets skrivningar innebär att det också fortsättningsvis kommer att finnas möjligheter till ersättning vid vissa viltskador. Det tycker jag givetvis är en stor framgång för den linje som vi haft i vårt parti. Inge Carlsson talade om det socialdemokratiska särskilda yttrandet. Min fråga till Inge Carlsson är: Varför skrev ni inte en reservation? Det Inge Carlsson sade i talarstolen var egentligen ett ''reservationsanförande''. Jag uppfattade det som Inge Carlsson sade som ett hot att socialdemokraterna än en gång var beredda försöka frånta de små markägarna möjligheten att fälla ett vuxet djur. Det verkar nästan som att man också på det här området är beredd att riva upp ett beslut. Det blir nästan patetiskt. På varje område som vi diskuterar i riksdagen kommer socialdemokraterna med uttalanden om att riva upp de beslut som fattas. På det här området vore det mycket olyckligt. Därför skulle jag vilja veta vad Inge Carlsson menar: Skall ni ut och jaga igen för att frånta de små markägarna möjligheten att fälla ett vuxet djur? John Andersson har fått varma ord från olika företrädare. Jag känner inte honom så väl för jag har inte varit i riksdagen så länge. Jag delar de uppfattningar som John Andersson har delgivit här i älgjaktsfrågan om de små markägarnas möjligheter att jaga älg. Mitt tack till honom går ut på att åtminstone jag fortsättningsvis så gott det går kommer att föra de små markägarnas talan så att deras jakträtt kommer att finnas kvar. Vi vinner en seger i och med det beslut som riksdagen kommer att fatta i detta ärende. Men det är uppenbart att hotet finns där hela tiden. Det gäller att verkligen slå vakt om de små markägarna och de jaktarrendatorer som har mindre marker att jaga på och se till att de har den här jaktmöjligheten också fortsättningsvis.
Fru talman! Beslutet om B-områden fattade vi med anledning av proposition 1986/87:58. Det var alltså ett socialdemokratiskt förslag, och vi fick en enhällig riksdagen att ställa sig bakom det. De som inte hade möjlighet att komma in i A-områden skulle få möjlighet jaga på B-områdena. Vi har inte i vår motion skrivit annorlunda än att dessa B-områden skall vara kvar. Därför finns det ingen anledning att vi skall reservera oss. Den borgerliga regeringen har inte i propositionen framfört att B-områdena skulle slopas. Varför skulle vi då reservera oss? Självklart skall de små B-områdena finnas kvar. Men vi har en ambition att få en bättre samordning. Det tror jag att jägarorganisationerna också vill. Jag tycker inte att kds:are skall slå sig för bröstet och säga att tack vare att vi kom in i riksdagen för tre år sedan kan B-områdena finnas kvar. Det tycker jag var nästan höjden av fräckhet. Tyvärr finns det, fru talman, en del frågor som har med både jakt och slakt att göra och som vi får skjuta över till hösten. Kds vill bl.a. att vi skall införa ritualslakt i det här landet. Jag vill bestämt hävda att vi socialdemokrater kommer att motsätta oss det -- vi får se om kds är kvar i riksdagen när vi behandlar den frågan.
Fru talman! Det var nästan komiskt när Inge Carlsson tar upp ritualslakt och annat för att undvika den fråga som jag ställde till honom. Den debatten får vi ta den dag den frågan skall diskuteras. Kds har inte väckt något förslag om ritualslakt, det finns enskilda motioner. Men det är inte det vi diskuterar här och nu. Det är det särskilda yttrande som Inge Carlsson står bakom som jag ställde frågor omkring och med anledning av det han sade i talarstolen. I det särskilda yttrandet står det att man tycker att det är beklagligt att man inte utnyttjade det tillfälle som nu erbjöds för att finna en slutlig lösning på frågan om licensområdena. Generellområdena skulle egentligen ha försvunnit helt om vi inte skulle få det beslut som riksdagen kommer att fatta nästa vecka i det här ärendet. Därmed skulle de små markägarna ha mist sin rätt att fälla ett vuxet djur. Det är vad socialdemokraterna är ute efter. Det antyder man också i det särskilda yttrandet, och det antydde också Inge Carlsson. Svara på frågan, Inge Carlsson: Kommer ni att försöka riva upp beslutet och ta initiativ omedelbart efter valet?
Fru talman! Jag vill citera ur den socialdemokratiska motionen: ''Nuvarande bestämmelser om B-områden bör behållas.'' 1986/87 var vi eniga om att genomföra de särskilda bestämmelserna om registrering som B-område. Syftet är hela tiden -- jägarorganisationerna delar vår uppfattning -- att vi skall gå mot en mer samordnad jakt i det här landet. Vi kan alltså inte reservera oss när vi har uppfattningen att B områdena skall vara kvar. Vad vi inte är överens om är att de särskilda bestämmelserna inte skulle vara kvar. Det hänger vi upp oss på. Utskottsmajoriteten har svarat med att det kommer att bli så dyrt. Vissa länsstyrelser har delat den uppfattningen, medan andra länsstyrelser vidhåller den uppfattning som vi hade tidigare i denna fråga. Här finns det delade meningar. Vi tycker bestämt att de särskilda bestämmelserna skulle ha varit kvar. I den frågan kunde vi inte reservera oss, utan det räckte att vi uttryckte det i det särskilda yttrandet. Jag sade att det kan finnas anledning att ompröva detta. Så sade jag i mitt inledningsanförande.
Fru talman! Inge Carlsson är väl medveten om att de särskilda skälen för registrering som B-område i praktiken innebär att man avskaffar möjligheten för många av de mindre markägarna att fälla ett vuxet djur. Det kommer man inte ifrån. Det är därför som man undrar hur socialdemokraterna kommer att fortsätta att driva den här frågan, om de nu vill undanta den här möjligheten till markägarna. Inge Carlsson formulerar sig något försiktigt: Det kan finnas anledning att ompröva. Det finns en enighet kring betänkandet. Jag hoppas att det här skall gälla så att man inte på nytt skapar oro hos många av de mindre markägarna. Det är inte så, att jag försökte att slå mig för bröstet och säga att det var tack vare kds som det har blivit så här. Jag bara redogjorde för det som vi sade angående dessa två punkter när vi efter det senaste valet trädde in i denna kammare. På dessa två punkter, när det gäller att också fortsättningsvis ha rätt att fälla vuxet djur och när det gäller möjligheterna att få viltskadeersättning, kommer kammaren nästa vecka att ge oss rätt.
Fru talman! Jag vill ytterligare en gång slå fast att B-områdena skall vara kvar. Ett B-område innebär att man innehar 5 hektar. Det har jag grannar som har vid sina sommarstugor. Det är klart att man kan diskutera om det är fråga om en produktionsanpassad jakt. Men det skall inte råda några tvivel om att någonting annat än att B områdena skall vara kvar, om vi socialdemokrater får fortsätta att vara kvar i riksdagen. Vi har naturligtvis större chanser än vad kds har i det avseendet.

Fru talman! Birgitta Dahl har i en interpellation frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att säkerställa att Sverige lever upp till sina åtaganden enligt FN:s barnkonvention. Eva Zetterberg har i en interpellation ställt följande frågor: 2.Ger Socialstyrelsens rapport regeringen anledning att uttala sig om lämplig storlek på barngrupper? 3.Kan regeringen tänka sig ökade bidrag till kommunerna, en kommunakut? 4.Har regeringen planer på att låta staten överta det ekonomiska ansvaret för barnomsorgen i landet och ge föräldrarna någon sorts rikskupong för inköp av barnomsorg? 5.Vad avser regeringen göra för att flyktingfamiljer med starka skyddsbehov i fortsättningen inte skall behöva gömma sig av rädsla för att skickas hem till sina bödlar? Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Såväl Birgitta Dahl som Eva Zetterberg refererar i sina interpellationer till Socialstyrelsens rapport Barns villkor i förändringstider, som nyligen överlämnats till regeringen. Jag vill börja med att kommentera rapporten i förhållande till FN:s konvention om barnets rättigheter. Vi politiker har ett särskilt ansvar för barnen. Alla barn måste få möjlighet att växa upp i trygghet och få sina sociala, ekonomiska och kulturella behov rimligt tillgodosedda. Barn kan inte tala för sig och har ingen egen rösträtt. Därför behöver de ett särskilt skydd av oss vuxna. Detta är utgångspunkten i FN:s barnkonvention. Det uppdrag som regeringen, på mitt initiativ, gav Socialstyrelsen hösten 1992 och som nu avrapporterats avsåg en uppföljning av barnens situation i besparingstider. Jag ansåg det viktigt att ta reda på om det fanns fog för de farhågor som från olika håll framförts att barnen skulle drabbas hårt av de förändringar som sker i kommunerna. Uppdraget skall inte tolkas så att vi från regeringens sida inte kan acceptera några besparingar eller rationaliseringar som rör barn och ungdomar. Jag vill också påstå att det är en misstolkning av FN:s barnkonvention att hävda att vi sviker våra åtaganden om vi inte undantar verksamheter som rör barn och ungdom från prövning. Självfallet är det också ett barnintresse att det förs en ansvarsfull ekonomisk politik som möjliggör långsiktig resurstillväxt och utrymme för angelägna investeringar. Låt mig därefter övergå till att i korthet sammanfatta och kommentera Socialstyrelsens rapport. Socialstyrelsen bedömer att kvaliteten inom barnomsorgen generellt sett är god på de flesta håll i landet. I de kommuner där besparingar och förändringar har varit genomtänkta och väl förberedda har verksamheten utan allvarliga kvalitetsförsämringar kunnat anpassas till minskade ramar. Skolbarnsomsorgen integreras i växande omfattning med skolan. Den förändringen uppfattas i allmänhet som positiv av såväl ledning och personal som föräldrar. Inom individ och familjeomsorgen är barn och ungdomar en prioriterad grupp. Kompetens och metoder vid socialbyrårerna har utvecklats. Barnhälsovårdens personalresurser har varit i stort sett oförändrade under de senaste åren. Arbetet med föräldragrupper och med skolförberedande undersökningar vid barnavårdscentralerna har utvecklats under senare år. Resurserna till barn med funktionshinder har i allmänhet inte dragits ned. I de studier av kommuner som har gjorts bekräftas att de kärva ekonomiska villkoren har lett till ett nyttigt nytänkande. Men det finns i rapporten också orostecken som måste tas på största allvar. Det är i storstadsområdena som besparingarna i verksamheter som rör barn och ungdom är störst. Nedskärningarna inom barnomsorgen har i vissa fall varit så omfattande att det finns risker för att det inte längre går att upprätthålla en verksamhet som står i överensstämmelse med målen. Barn med ett väl definierat behov av särskilt stöd får ofta hjälp. Oron gäller främst den grupp av barn i gråzonen som har mer diffusa problem. De kan drabbas när den allmänna standarden sänks, t.ex. när barngrupperna blir större. För barn med funktionshinder kan innebörden bli att de inte längre kan delta i den ordinarie verksamheten utan hänvisas till speciella insatser. Det skapar i sin tur risk för att målet om integration och normalisering, som har varit handikappolitikens ledstjärna, går förlorat. De problem som Socialstyrelsen pekar på i sin rapport är störst i allmänt sett resurssvaga bostadsområden. Det visar att bostadssegregationen är en stor del av problemet. Många av miljonprogrammets bostadsområden tycks ha kommit in i en nedåtgående spiral med stor in och utflyttning, många familjer med låga inkomster, stor andel socialbidragstagare och arbetslösa, stor andel ensamstående med barn och många invandrare som ännu inte har etablerat sig i det svenska samhället. När man, som Birgitta Dahl gör i sin interpellation, hävdar att det är den ökade valfriheten inom barnomsorg och skola under de senaste åren som har orsakat segregationsproblemen bortser man, som jag ser det, från de verkliga orsakerna. Syftet med t.ex. skolpengen har varit det motsatta, nämligen att häva den segregation som har bestått i att privata skolor tvingats ta ut mycket höga avgifter och därigenom varit öppna endast för de ekonomiskt privilegierade. Självfallet skall effekterna av skolpengen och andra liknande reformer noga följas upp. Skulle några tendenser till segregation uppkomma är det viktigt att studera orsakerna och snabbt försöka undanröja dem. Men den som reducerar frågan om segregation till en fråga om skolpengens vara eller inte vara missar målet och drar sig därigenom undan ansvaret att försöka råda bot på de verkliga problemen. Tyvärr är kunskaperna om segregationen bristfälliga. Den statliga Storstadsutredningen, som publicerades i slutet av 1980-talet, redovisade situationen 1985. Vi saknar systematisk kunskap om hur de mindre attraktiva bostadsområdena i storstadsregionerna har förändrats sedan dess och om vilka insatser som skulle kunna ändra en negativ utveckling. Jag avser att mer i detalj analysera de förslag som Socialstyrelsen har lämnat. Men jag vill redan nu redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller som jag anser bör vidtas med anledning av rapporten. 1. Jag avser att inom kort ta initiativet till att en ny storstadsutredning tillsätts för att belysa segregationen och föreslå åtgärder. Syftet skall vara att analysera bostadssegregationens utveckling under det gångna decenniet men också att studera och lyfta fram lyckade insatser som har gjorts under perioden och som kan ge incitament till framtida åtgärder. som behandlar statsbidrag och utjämning i kommunsektorn. De uppgifter om barn i storstäder och förorter som Socialstyrelen redovisar är viktiga för det pågående arbetet med att justera statsbidragen till kommunerna. 3. Socialstyrelsen skall utarbeta allmänna råd till kommunerna i anslutning till den utvidgade lagregleringen på barnomsorgsområdet. Den nya barnomsorgsgarantin, som träder i kraft vid nästa årsskifte, ställer för första gången kvalitetskrav på barnomsorgen. Som ett viktigt komplement till lagtexten och de motiveringar som finns i propositionen kommer de allmänna råden att behandla kvalitetsfrågorna för att ge kommunerna vägledning om vad som krävs för att kvaliteten i barnomsorgen skall upprätthållas. Där kommer enligt vad jag har erfarit också frågan om vilka kriterier som bör vara vägledande när det gäller barngruppernas storlek och sammansättning att behandlas. 4. Forskning och utveckling om vilka åtgärder som bäst lämpar sig för barn med behov av särskilt stöd i barnomsorg och skola skall initieras. Socialstyrelsen begär att medel för uppdragsforskning med denna inriktning skall avsättas under en tvåårsperiod. Jag delar den uppfattningen och skall i annat sammanhang återkomma till formerna. 5. Vi avser att låta den utredning om barn och ungdomspsykiatrin som inom kort skall tillsättas ta ett mer samlat grepp på frågan om kommunernas och hälso och sjukvårdens psykosociala insatser för barn och ungdomar och deras familjer. 6. Barnombudsmannens uppgift är att följa hur vi i Sverige lever upp till FN:s barnkonvention. Barnombudsmannen skall årligen inkomma med en rapport till regeringen om hur situationen för barn och unga ser ut och vilka åtgärder den motiverar. Med Socialstyrelsens rapport har barnombudsmannen fått ett utmärkt underlag för sitt fortsatta arbete. I barnombudsmannens uppdrag ligger att i framtiden hålla samman denna typ av sektorsövergripande uppföljningsstudier om barns villkor. Jag vill i detta sammanhang också understryka kommunernas ansvar för att prioritera insatser för barn. Inte minst är det angeläget att kommunerna i sina resursfördelningssystem tar hänsyn till de skillnader i social tyngd som kan finnas mellan olika kommundelar. Eva Zetterberg frågar om regeringen kan tänka sig ökade bidrag till kommunerna, en kommunakut. Som framgår av Socialstyrelsens rapport är problemen i hög grad koncentrerade till vissa kommuner och kommundelar. Det finns mot den bakgrunden inte skäl att överväga någon generell ökning av statsbidragen till kommunerna. Även den statsfinansiella situationen är ett hinder för det. Den sista utväg som kan tillgripas i kommuner som har uttömt möjligheterna till rationalisering och effektivisering är skattehöjning. Jag vill avslutningsvis säga att med denna rapport från Socialstyrelsen kan de värsta farhågorna om barns villkor i kommunerna avfärdas. Det pågår ingen allmän nedrustning av verksamheter riktade mot barn. Däremot finns det tydliga orostecken som måste tas på allvar. Problemen är inte försumbara, men heller inte ohanterliga. Rapporten sätter inte punkt för ett arbete, den ger snarare vägledning för hur arbetet skall drivas vidare. Eva Zetterberg har i sin interpellation tagit upp ytterligare två frågor. Den rapport som Eva Zetterberg nämner är, vilket också framgår av förordet, ett debattinlägg i diskussionen om statens framtida roll inom vård och omsorg. Arbetsgruppen står själv för tankar och förslag i rapporten. Regeringen har inte tagit ställning till rapporten. Barns asylskäl är en frågeställning som Birgit Friggebo har diskuterat många gånger här i kammaren, senast den 17 maj i år. Det är mycket viktigt att barns asylskäl verkligen kommer fram och beaktas i asylutredningar. Invandrarverkets interna anvisningar utgår från detta synsätt. Förutom asylskälen måte man naturligtvis också beakta och ta stor hänsyn till de humanitära skäl som talar för att ett barn skall få rätt att stanna i Sverige. Regeringen har under den senaste tiden fattat en rad beslut som särskilt fokuserar barnens situation. När regeringen prövade ett antal ärenden som rörde barn med svåra sjukdomar lades en mer generös praxis än tidigare fast. Regeringen har även fattat beslut om en förordning som innebär att barn och barnfamiljer som kommit till Sverige före den 1 januari 1993 skulle få stanna här om inte särskilda skäl talade emot det.
Fru talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Det är i dag 77 dagar sedan jag väckte min interpellation. Det var länge oklart om jag ens skulle få något svar under vårsessionen. Jag tycker att det är oacceptabelt, mot bakgrund av att det rör sig om en så oerhört viktig fråga som vilket ansvar vi tar för våra barn. Det är särskilt i svåra tider som det är viktigt att vi vuxna och vi politiker tar det ansvar som det innebär att skydda de mest sårbara för krisens verkningar. Interpellationen ställdes mot bakgrund av den verklighet som möter mig runt om i landet och inte minst i min egen kommun, Uppsala. Det är den verklighet som avspeglas i att kommunernas besparingar går ut över barnen, långt mer än utöver några andra och långt mer än vad som motsvaras av de kostnader för barnen som kommunerna har. Barnomsorgens andel av kommunernas kostnader är t.ex. 11 %, men de senaste åren har man fått spara mellan 20 och 25 % på barnen. Det är ett val som Bengt Westerbergs och de andra borgerliga partiernas ledande i kommunerna har gjort. Det är en verklighet som avspeglas i en omfördelning som nu pågår, från fattiga till rika barn, kommundelar och kommuner. Siffrorna talar ett mycket tydligt språk. I Göteborg har stadsdelar som Biskopsgården och Gunnared, där det finns 50 % invandrare och bara 10 % av barnen går vidare till eftergymnasial utbildning, fått spara 20--25 %, t.o.m. 30 %. I Askim och går vidare till eftergymnasial utbildning, har besparingsbetinget bara varit 5 %. Skogås fått spara 11 %. Sjödalen och Stuvsta, med betydligt bättre förhållanden, har fått spara 3 %. I Gottsunda i min egen kommun har besparingsbetinget varit 25 % på två år, medan andra, mer gynnade stadsdelar har gått praktiskt taget fria. Detta har en rektor i en medelstor kommun skildrat på följande sätt: Den påse med resurser som kommer till vår stadsdel naggas av de lagstadgade bidragen till privataskolor och daghem. Sedan får de arbetslösas barn gå i en skola med ännu större klasser, mindre specialresurser och sämre svenskspråkighet. Den verklighet jag talar om är också den som innebär att många barn nu växer upp i skilda världar, som beror på föräldrarnas plånbok, på språk eller religion eller t.o.m. etnisk tillhörighet. Det är en verklighet där vi börjar få en sorts ''de bortvalda barnens segregation'', och där många barn far illa och berövas både sin barndom och sin framtid. En annan rektor i en Stockholmsförort skildrar denna verklighet så här: Bland det tyngsta att bära är att vi inte kan ge dem vad de behöver. Vi vet det. Vi har ungar som skriker efter att bli sedda. När vi inte kan svara på det, går det över styr. Andelen barn anmälda till de sociala myndigheterna har ökat. Våldet hemma har ökat. Våldet mellan barnen har också ökat. För första gången har vi i år haft riktigt grovt våld på skolan, med stryptag och sparkar. Det senaste numret av KommunAktuellt skildrar hur mobbningen i skolan ökar till följd av de nedskärningar som nu sker. En annan aspekt av detta är det som skildrades i Expressen för några veckor sedan, om den svårt handikappade pojken Jonas i Vara, som inte längre får gå i sin älskade skola, eftersom man där nu har valt att segregera de handikappade barnen. Dessa bilder av verkligheten bekräftas av Barnombudsmannen: Kommunernas nedskärningar inom barn och ungdomsverksamheten strider mot FN:s barnkonvention. De senaste årens besparingar har lett till så stora skillnader att principen om alla barns rätt till samma goda livsvillkor inte längre uppfylls. Fru talman! Man kan läsa Socialstyrelsens rapport på två sätt. Bengt Westerberg har valt att ängsligt haka sig fast vid sin tröstnalle. Naturligtvis finns det goda exempel. Konstigt vore det annars, med alla engagerade människor som arbetar i barnomsorg och skola. Men det leder till rena förvanskningar om man, som Bengt Westerberg gör i svaret, bryter ut saker ur sitt sammanhang. Jag skall ge ett exempel. I svaret sägs: ''Socialstyrelsen bedömer att kvaliteten inom barnomsorgen generellt sett är god på de flesta håll i landet. I de kommuner där besparingar och förändringar varit genomtänkta och väl förberedda har verksamheten utan allvarliga kvalitetsförsämringar kunnat anpassas till minskade ramar.'' Går man tillbaka till vad som faktiskt står, konstaterar Socialstyrelsen, i de stycken varur detta citat ryckts ut, att verksamheten inte längre uppfyller målen och att barn inte får sina behov tillgodosedda. Fru talman! Jag kan definitivt inte hålla med om Bengt Westerbergs avslutande konstaterande att allt är bra. Tvärtom. Min fråga kvarstår: Vad är Bengt Westerberg verkligen beredd att göra nu omedelbart för att komma till rätta med dessa problem och se till att vi lever upp till FN:s barnkonvention?
Fru talman! Jag vill tacka Bengt Westerberg för svaret på interpellationen och konstatera att det tyvärr inte är första gången vi tvingas diskutera besparingar och nedskärningar för barnen. Vi har haft många exempel på det under hela den borgerliga perioden. Jag vill börja med frågan om valfrihet. Bengt Westerberg slår fast att det inte är skolpeng, barnomsorgspeng och andra instrument som har lett till ökad segregation. Nej, det är kanske inte de isolerat som har lett till ökad segregation. Självfallet skulle en kombination av skolpeng och barnomsorgspeng med en kraftig satsning på en generell upprustning av barnomsorg, skolor osv. leda till att effekterna av skolpengen skulle försvinna. Vi vet att kombinationen av skolpeng och barnomsorgspeng och ökade besparingar är mycket olycksalig. Tror Bengt Westerberg själv att de som leder privata skolor och de som startar privata dagis i första hand är ute efter att få barn från problemområden, dvs. att få denna blandning av barn från olika samhällsklasser som Bengt Westerberg så idylliskt talar om? Tror verkligen Bengt Westerberg att det är avsikten och att det är vad de som driver privata skolor innerst inne önskar? Det går definitivt att konstatera att så har inte blivit effekten. Fru talman! Så till frågorna som jag har ställt om besparingarna. Birgitta Dahl har lyft fram olika exempel från en rapport från Socialstyrelsen. Jag kan inte låta bli att inledningsvis konstatera att det har kommit ett flertal rapporter under denna period från Socialstyrelsen. Vi har under årens lopp diskuterat dessa rapporter, Bengt Westerberg. Det har funnits rika tillfällen till att vidta åtgärder under periodens gång. Men väldigt litet har skett från regeringens sida. Jag kan inte låta bli att undra något över Bengt Westerbergs analys. De värsta farhågorna om barns villkor i kommuerna avfärdas, och det sägs att problemen inte är försumbara men inte heller ohanterliga. Jag vet inte vad som skall till i form av ett skräckscenario för att Bengt Westerberg skall bli oroad. Det talas om 15 % besparingar inom barnomsorgen i storstäderna. Det är just barnomsorgen som är mest utsatt. Just i dag har vi kunnat läsa om att huvudskyddsombudet i Stockholms skolor har funderat på att stänga skolor och fritidshem i Stockholm därför att den fysiska miljön är så dålig. Det talas om att en femtedel av skolorna är så illa skötta att det kan vara nödvändigt att tvingas till så drastiska åtgärder som att stänga dem. Det finns en rad exempel i rapporten från Socialstyrelsen om barns situation i förändringstider. Vi har också andra rapporter från Socialstyrelsen. Nyligen kom den sociala rapporten som talar om hur klyftorna mellan människor i vårt samhälle har ökat. Enligt rapporten växer en halv miljon barn upp i fattiga hem och 800 000 människor lever i fattigdom. SKTF har lagt fram en undersökning som visar att kommunerna, tvärtemot vad Bengt Westerberg säger, i stället för att prioritera barnen just har prioriterat bort barnen. 21 % av besparingarna i kommunerna för 1994 kommer att drabba barnomsorgen. Jag tycker att det är mycket oroande. Bengt Westerberg var inte närvarande vid en hearing arrangerad av frivilligorganisationerna den 5 maj. Då belystes barnkonventionen och konsekvenserna av besparingarna. Det ifrågasattes om Sverige i praktiken ställer sig bakom och tillämpar barnkonventionen fullt ut. Bengt Westerberg kunde själv inte vara med. Har socialministern tagit del av vad som faktiskt sades där? Om det inte finns anledning till någon oro, vilket socialministern ger uttryck för, hur kan det komma sig att LO tillsammans med ärkebiskopen har slagit larm? De har tagit intryck av rapporterna och instämmer i den befogade oro många känner. Fru talman! Vi kan tala väldigt länge om hur besparingar drabbar barn. Men det intressanta är åtgärderna. Regeringen har försuttit chansen. Det finns ett förslag om en översyn av statsbidragssystemet. Det är bra, men det räcker inte. Jag tror att Bengt Westerberg har missuppfattat vårt förslag om en kommunakut. Det är inte en åtgärd för att generellt ge alla kommuner högre bidrag, utan det är de kommuner som är värst utsatta som skall kunna göra något. Jag undrar vad Bengt Westerbergs löfte eller indikation om eventuella åtgärder tog vägen när Socialstyrelsens rapport kom där det framgick att det kanske är nödvändigt med skattehöjningar för att slippa få denna förvärrade situation för barn och ungdomar. Var finns de förslagen i svaret? De nya studier som Bengt Westerberg utlovar är naturligtvis bra. Men nu behövs i första hand åtgärder. Det finns många exempel på hur man redan nu kan vidta åtgärder. Jag undrar vilket svar Kommunförbundet får av regeringen. De hävdar att det krävs mer än 2 miljarder kronor för åtgärder för att följa upp barnomsorgslagen. Regeringen har med Bengt Westerbergs goda minne nyss varit villig att satsa över 3 miljarder kronor på vårdnadsbidraget, men varför inte på kommunerna? Det kostar att skapa kvalitet för barn.
Fru talman! Låt mig ta upp några av de trådar som kastades ut av Birgitta Dahl och Eva Zetterberg. Birgitta Dahl citerade någon rektor som hade sagt att på grund av de lagstadgade bidragen till privata skolor och daghem försämrades standarden. Men sanningen är att än så länge finns inte någon lagstadgad skyldighet att dela ut några bidrag till daghem. Det uttalandet kan inte vara riktigt. Det gör att hela uttalandet faller i tvivelsmål. Rektorn vet inte vad han talar om. Han känner inte till de lagar som gäller. Birgitta Dahl säger också att unga människor växer upp i skilda världar beroende på föräldrarnas plånböcker. Det är naturligtvis riktigt att i någon mån beror barnens standard på vilken standard föräldrarna har. Det är ingenting som har varit annorlunda under den tid Birgitta Dahl satt i regeringen. Så har det alltid varit. Men däremot är det också sant att sedan skolpengen infördes har privata skolor öppnats för dem som tidigare under Birgitta Dahls och andra socialdemokraters ledning inte hade tillgång till dessa skolor. När skolpengen har införts har plötsligt plånböckerna inte spelat samma roll som tidigare. Vad Birgitta Dahl säger när hon vill ha bort skolpengen är att vi skall tillbaka till ett system där vissa skolor är öppna bara för dem med tjocka plånböcker. Där har Birgitta Dahl och jag vitt skilda utgångspunkter. Skolpengen har, som jag sade i mitt svar, tillkommit för att häva segregationen, inte för att förstärka segregationen. Birgitta Dahl påstod dessutom att jag förvanskade citatet ur Socialstyrelsens rapport. Det är inte heller korrekt. Jag har kontrollerat. Det går att citera flera ställen. Men jag kan bl.a. citera ut den sammanfattning som finns i Socialstyrelsens rapport på s. 7. Där framgår det att bedömningen är att den generella kvaliteten inom barnomsorgen och förskolan är god på de flesta håll i landet. Sedan konstaterar Socialstyrelsen att det också finns ett växande antal kommuner, framför allt i storstadsområdena, där det är problem med kvaliteten. Det är precis vad jag sade i mitt interpellationssvar. Det var ingen falsk återspegling av vad som står i Socialstyrelsens rapport utan ganska noggranna citat. Jag måste ställa några frågor till Birgitta Dahl. Hon säger att barnen har drabbats för hårt av besparingarna. Vilka skulle drabbas av Birgitta Dahls besparingar? Är det de handikappade eller de äldre? Vilka grupper skulle drabbas hårdare? Jag ställer frågorna mot bakgrund av vad Birgitta Persson gjorde mycket klart i en intervju i KommunAktuellt för ett par veckor sedan, nämligen att det blir inga ökade statsbidrag till kommunerna om Socialdemokraterna skulle återkomma till makten. Det innebär att om det skall bli mer resurser till en grupp måste det bli mindre resurser till en annan grupp. Vilka grupper är det som skall få mindre resurser då Socialdemokraterna återkommer till regeringsmakten? Eva Zetterberg tog bl.a. upp frågan om upprustning av och standarden i skolorna i Stockholm. Jag kan bara notera att Stockholm för närvarande genomför den största upprustningen någonsin av sina skolor. Jag har sett många exempel på skolor i Stockholm där man har nått mycket långt när det gäller upprustningen. Mer är på väg. Eva Zetterberg tog också upp frågan om kommunakuten och den möjlighet som kommuner alltid har att höja skatten. Jag nämnde detta i mitt interpellationssvar -- Eva Zetterberg efterlyste var svaret fanns. Jag tror varken Eva Zetterberg eller jag tycker att det är bra att man släpper efter på krav på rationalisering och effektivisering och bara låter skatterna raka i höjden. Det är naturligtvis viktigt att hålla tillbaka skatterna så långt som det över huvud taget är möjligt. Men om kommunen har uttömt möjligheterna till rationalisering och effektivisering, i varje fall på kort sikt, återstår till sist denna möjligt att höja skatten för att bl.a. klara de skyldigheter, som man har när det gäller barnen. Men man ägnar sig åt flykt, om man tror att skattehöjningar är det sätt på vilket vi skall lösa problemet med klyftan mellan behov å ena sidan och resurser å andra sidan vid oförändrad produktivitet och effektivitet. Den klyftan uppskattades av Kommunförbundet för något år sedan motsvara 8 kr i kommunalskatt. Jag tror inte att ens Eva Zetterberg skulle vara beredd att gå upp i talarstolen och säga att hon förordar 8 kr höjd kommunalskatt fram till sekelskiftet. Om vi skall vara återhållsamma med kommunalskattehöjningar -- och det är viktigt att vi är det -- måste vi försöka att fortsätta effektivisera verksamheter på alla områden, inkl. de områden som rör barn på olika sätt. Eva Zetterberg hävdade också att ingenting har skett under de borgerliga regeringsåren. De är ett fullständigt befängt påstående. Regeringen har gjort massor av åtgärder. Regeringen har exempelvis genomfört en omfattande handikappreform som inrymmer rätt till personlig assistans. Pojken Jonas, som Birgitta Dahl talade om, och som Expressen skrev om, är en av dem som fått personlig assistans. Jag har träffat honom och hans mamma personligen. De har tackat särskilt, därför att denna reform är så angelägen. De var t.o.m. med på den presskonferens där jag presenterade handikappreformen. Jag har inte ett ögonblick påstått att allting är bra. Jag säger att exempelvis barnomsorgen och skolor över lag fungerar mycket bra i Sverige, men det finns problem. Det finns problem i storstäderna som inte är nya, utan som vi känt till sedan gammalt. Det är oerhört viktigt att ytterligare åtgärder sätts in från kommunalt håll och kanske också från statligt håll för att hjälpa till att lösa dessa problem. Men det är fel att beskriva den generella utvecklingen i Sverige som en allmän nedrustning, som Birgitta Dahl gör. En sådan pågår inte.
Fru talman! Bengt Westerberg, det menar jag verkligen! För en majoritet av barnen är situationen i dag väsentligt sämre än vad den har varit tidigare. För alldeles för många barn är den mycket sämre; den är helt oacceptabel. Det är faktiskt en majoritet av våra barn som bor i storstäderna, Bengt Westerberg. Erkänn det! Bengt Westerberg frågar var vi socialdemokrater skall ta pengarna ifrån. På vår partikongress gjordes ett mycket tydligt ställningstagande, nämligen att vi vill prioritera de verksamheter som är avgörande för barn och gamla. Och det vill vi göra först av allting. Vi har motsatt oss indragningarna från kommunerna. Vi har motsatt oss det vårdnadsbidrag som motsvarar hälften av de indragna bidragen till kommunerna, och som för övrigt kommer att få betalas av barnen. Vårdnadsbidraget är ju ofinansierat. I vår alternativa budget har vi avsatt resurser för att kunna behålla 20 000 anställda i kommuner och landsting, främst kvinnor som arbetar med barn och gamla. Vi har ett upprustningsprogram för skolor, daghem och nedslitna bostadsområden. Vi socialdemokrater talar inte om att skjuta saker på framtiden i utredningar. Vi talar om insatser nu, för de mest utsatta barnen. Jag är utled, fru talman, på att Bengt Westerberg och andra folkpartister förvanskar mitt och mitt partis ställningstagande för valfrihet -- även i citat. Jag säger inte att segregationen beror på valfriheten. Jag säger att den beror på effekten av den politik som genomförs under alibi att vara en valfrihetsrevolution, men som i stället innehåller nedrustningar som går ut över barnen, och som innehåller inslag som direkt och dramatiskt ökar segregationen. Det vi är överens om, är att vi skall ha valfrihet. Det var den socialdemokratiska regeringen som införde rätten till fria val i exempelvis skolorna. Det vore bra om Bengt Westerberg ville erkänna det. Det vi inte är överens om, är ett system med valfrihet för några få på de mångas bekostnad, särskilt på deras bekostnad som inte kan slå sig fram till valfrihet själva. Det vore mycket bra om vi också kunde få ett erkännande från Bengt Westerberg om värdet av hela, sammanhållna system, där barn från skilda förhållanden växer upp tillsammans och lär sig av varandra. Det är en oerhört viktig del av den svenska generella välfärdspolitiken som vi bör hålla ihop om, så att barnen lär sig att respektera varandra. Det är särskilt viktigt i dag då vi lever i ett mångkulturellt samhälle, med risk för stora konflikter om barn inte får lära sig det från början. Det skulle vara värdefullt om Bengt Westerberg ville erkänna att det också på den punkten är viktigt att vi är överens.
Fru talman! Det har förvisso hänt mycket under denna period, Bengt Westerberg. En del åtgärder från regeringen har varit positiva, som införandet av barnomsorgslag och LSS. Men samtidigt har nedrustningen hela tiden pågått inom framför allt barnomsorg, skolor och verksamheter som omfattar barn. Det är det som jag tar upp. Jag hävdar att den rapport från april 1994 från Socialstyrelsen som vi nu tagit del av inte är den enda som kommit. Det har kommit en rad delrapporter som lyft fram precis detta att barn i storstadsområden drabbas värst. Det faktum att barngrupperna har ökat i storlek har också lyfts fram. Det är just dessa frågor som jag menar att regeringen skulle kunna åtgärda genom att lägga fram förslag. Men det har regeringen inte gjort. Jag måste kommentera frågan om skattehöjningar. Vi i Vänsterpartiet har inte föreslagit en gigantisk skatteökning, Bengt Westerberg. Vi har talat om att de kommuner som vill genomföra en skattehöjning, för att kunna bibehålla en hygglig standard, borde få göra det. Men regeringen har satt in straffåtgärder som effektivt stoppar sådana planer. Därutöver har vi i Vänsterpartiet talat om möjligheten till en kommunakut för de kommuner som har ett särskilt ansträngt läge. Men på den punkten har både regeringen och Socialdemokraterna varit mycket kallsinniga. Ett nytt skatteutjämningsförslag är bra. Jag hoppas att det tillgodoser de utsatta kommunernas behov bättre än hittills. När det gäller upprustning av skolor och annan verksamhet i Stockholm sker det visst en mycket behövlig upprustning i Stockholm. Men många skolor har varit oerhört eftersatta. Trots att det sker en upprustning är behovet så stort att larmrapporter kommer. Det beror bl.a. på att barngrupperna har ökat i storlek. Jag återkommer till den frågan. Vi har haft den uppe många gånger tidigare. Det påvisas i rapporten hur barngrupperna generellt över hela landet ökar i storlek. Bengt Westerberg hade kunnat ta tag i den långt tidigare. Men Bengt Westerberg vägar att ge något svar på detta. Jag måste kommentera övriga frågor som jag inte hann med i mitt första inlägg. Barnombudsmannen är en utmärkt institution. Men varför processför man inte denna institution? Den skulle då få en betydligt större tyngd. Problemet med asylsökande barn är att trots att det finns riktlinjer så talar praktiken hela tiden emot. Det finns ett otal rapporter som bevisar detta. Vad kommer att hända med de barn som kom efter 1 januari 1993? Skall de barnen kastas ut? Till slut, fru talan, vill jag ta upp frågan om den rapport från Socialdepartementet som Bengt Westerberg inte tar något som helst ansvar för. Det är ju en av regeringen tillsatt arbetsgrupp som kommit med denna rapport. Men Bengt Westerberg har inte något som helst svar på den frågan. De förslag som läggs fram i denna rapport innebär någon form av rikskuponger för barnomsorgen. Jag tycker det är mycket uppseendeväckande. Regeringen borde kunna lämna någon synpunkt innan en arbetsgrupp tillsätts som utreder detta.
Fru talman! Får jag vad gäller det sista påståendet säga att det inte rör sig om en arbetsgrupp som är tillsatt av regeringen, utan jag gav några medarbetare i uppdrag att fundera över en svår fråga. De skulle fundera över hur relationerna mellan stat och kommun i tider när vi inför mer generella bidrag och styr mer genom lagstiftning skall se ut. De har fått möjlighet att tänka fritt kring detta och att göra ett debattinlägg. På det sättet har rapporten kommit till. Det klargörs för övrigt mycket tydligt i rapporten att det är så. Eva Zetterberg bekräftar att mycket bra har hänt under de borgerliga regeringsåren. Det är utomordentligt bra att Eva Zetterberg inser det. Det var inte riktigt det som påstods i det föregående inlägget. Eva Zetterberg vill inte heller ha en gigantisk skattehöjning, och det är bra. Om vi är överens på den punkten, måste vi också vara överens om att vi skall försöka fortsätta effektivisera verksamheten ute i kommunerna. På så sätt kan vi erbjuda en god kvalitet och ett bra utbud samt möta behov, men utan att ständigt höja skatten. Eva Zetterberg och jag är överens om att skattehöjning kan vara en nödvändig åtgärd i vissa lägen, när man har prövat alla möjligheter som står till buds, i varje fall på kort sikt. Det finns åtminstone ett exempel på en kommun som har höjt skatten i år, och det finns exempel på flera kommuner som kommer att höja skatten nästa år, för att kunna möta de behov och problem som finns. Skälet till att regeringen och tydligen också Socialdemokraterna har varit kallsinniga till förslaget om en kommunakut är naturligtvis att vi inser svårigheterna att centralt överblicka situationen ute i kommunerna. Många kommuner skulle självfallet vara intresserade av att få regeringens bedömning eller av att undersöka möjligheterna att få stöd från regeringen. Det skulle krävas en gigantisk, central planbyråkrati för att man skulle kunna klara av denna uppgift. I en mening finns det en kommunakut. Om en kommun råkar ut för någonting alldeles speciellt, som avviker från alla andra kommuner, som t.ex. Haninge kommun har gjort, finns möjligheten att rycka in. Men förslaget om en etablerad kommunakut, dit alla kommuner välkomnades, är inte riktigt bra. Fru talman! Birgitta Dahl upprepade att det för majoriteten av Sveriges barn har blivit väsentligt sämre. För det har Birgitta Dahl inget som helst stöd i den rapport som Socialstyrelsen har lagt fram. Detta är ett ogrundat påstående, som Birgitta Dahl slungar ur sig varje gång hon får möjlighet att yttra sig. Jag tycker att man skall vara en aning försiktig med den typen av ogrundade påståenden som Birgitta Dahl kastar ur sig. Birgitta Dahl sade också att Socialdemokraterna har anvisat resurser för att möta alla världens problem. Det har ni inte alls gjort. Göran Persson har konstaterat att kommunerna inte kan räkna med ökade resurser under en socialdemokratisk ledning. Om man då säger som Birgitta Dahl, att det inte skall bli mer resurser, men samtidigt att det skall bli mer resurser till barnen, är det några andra som får betala. Det enda Birgitta Dahl svarar med är att räkna upp alla människor som skall få mera jobb och alla ytterligare satsningar som skall göras. Men vilka skall betala? Är det de handikappade eller de gamla som skall stå tillbaka därför att Birgitta Dahl skall satsa ännu mer på barnen? Birgitta Dahl är fantastisk på att presentera långa önskelistor, men hon har hittills inte förmått tala om var pengarna skall tas. Häromdagen framträdde Birgitta Dahls partisekreterare Mona Sahlin i TV och sade att det kanske var från de ensamstående föräldrarna vi skulle ta resurser, genom att börja inkomstpröva bidragsförskotten. Steget från att inkomstpröva bidragsförskotten är inte långt till steget att börja inkomstpröva bidragen. Där finns det ju möljigheter för Socialdemokraterna att få stöd här i riksdagen av Ny demokrati, som länge har krävt det. Är det sådana tankar Birgitta Dahl är inne på? Birgitta Dahl tog upp vårdnadsbidraget. Man kan säga mycket om vårdnadsbidraget, men en sak är helt uppenbar, och det är att det är ett stöd till familjer som i dag har det ekonomiskt sämre än andra familjer. Det framgår mycket tydligt av den sociala rapport som Socialstyrelsen nyligen presenterade, att till de barnfamiljer som har ekonomiska problem hör just de barnfamiljer som bara har en försörjare och även barnfamiljer med två vuxna men bara en försörjare. Det är just till dessa barnfamiljer som vårdnadsbidraget kommer att gå. Man kan ha många synpunkter på det, men man kan inte hävda att vårdnadsbidraget fördelningspolitiskt skulle vara orättvist. Det är i själva verket precis tvärtom. Birgitta Dahl tyckte att jag skulle säga att det är viktigt med integration, dvs. att vi håller ihop människor med olika bakgrund. Jag delar helt den uppfattningen. Jag tyckte att det var fruktansvärt på den tiden när Birgitta Dahl hade det politiska huvudansvaret här i landet och det bara var de som hade riktigt tjocka plånböcker som kom in i friskolorna i Sverige, i de privata skolor som tog mycket bra betalt. Det var bara de som kunde ta fram 5 000--10 000 kr per termin som fick tillträde till de skolorna. Där har Birgitta Dahl inte gått in och ändrat någonting, inte skapat valfrihet eller möjlighet att välja skola. Det har vi gjort, när vi har introducerat skolpengen. Det som den har bidragit till är i själva verket att häva en segregation, som Birgitta Dahl aldrig gjorde någonting över huvud taget för att ändra på. När Birgitta Dahl påstår att skolpengen skulle ha bidragit till ökad segregation, är sanningen att hon inte vet någonting om det. Jag vet inte heller så mycket om det. Den har varat så kort tid att ingen kan uttala sig om det än. Stockholms skolförvaltning har gett Bengt-Erik Andersson vid Lärarhögskolan i Stockholm i uppdrag att undersöka hur den sociala fördelningen påverkas av skolpengen. Hans rapport kommer i höst, och sedan vet vi bättre. Sanningen är att Birgitta Dahl också på denna punkt går ut med helt ogrundade påståenden. Jag tycker att det är något uppseendeväckande att hon i så hög grad ägnar sig åt den verksamheten.
Fru talman! Bengt Westerberg får nog acceptera att vi har litet olika temperament. Det jag beskriver är den verklighet jag möter. Det är sant att det i dag inte längre finns statistik ens på kommunnivå. Ingen håller reda på hur barnen har det, med det köp och säljsystem som nu praktiseras, där demokratin sätts på undantag. Det förs inte sådan statistik som skulle behövas i en bra välfärdsstat. Det är ett av felen. Jag vet, grundat på en rad undersökningar som har gjorts -- andra än samhällets -- av bl.a. SKTF och vårt parti, att det faktiskt är så att orättvisorna ökar. En av de mycket stora bristerna med skolpengen -- det går inte att snacka bort, Bengt Westerberg -- är att den på ett helt felaktigt sätt utgår från att alla barn är precis lika och har lika stora behov. Man ger åt barnen efter det, inte med hänsyn till att de barn som har särskilt stora behov behöver mera. Det är ur detta förhållande som de ökade orättvisorna sker. Jag tycker att det är på tiden att Bengt Westerberg erkänner verkligheten. Det är samma sak med vårdnadsbidraget. Den ensamstående mamma som behöver ha sitt barn mer än sex timmar på daghem och som har mycket låg lön att leva på får 0 kr i vårdnadsbidrag. Med de borgerligt styrda kommunernas taxor får hon också mycket kraftiga höjningar av kostnaderna för daghem. Den högavlönade mannen med hemmafru -- hon är redan nu hemma -- får behålla alltihop. Två högavlönade föräldrar som anställer en privat barnflicka får behålla vårdnadsbidraget och har avdragsrätt för hennes lön. Det är de som tjänar på detta. Något mer orättvist än vårdnadsbidraget kan jag inte tänka mig. Vi har fattat en rad ansvarsfulla beslut för att visa att vi lever upp till åtagandet att värna om de verksamheter som är viktigast för barnen. Det är därför vi har sagt nej till vårdnadsbidraget. Det var på den grunden vi fattade det smärtsamma beslutet att sänka ersättningen i föräldraförsäkringen, kombinerat med en pappamånad -- som Bengt Westerberg inte hade fått igenom utan vårt stöd. Vi öronmärkte alla de resurserna för insatser för barn, alltifrån att kunna behålla personal i barnverksamhet och rusta upp skolor och daghem, till barnkulturinsatser av mycket stor omfattning. Bengt Westerbergs partikamrater röstade i går nej till ett anslag till en viktig sådan åtgärd, nämligen kulturinsatser för barn till flyktingar och invandrare med särskilt stora behov. Fru talman! Vi har redovisat hur vi är beredda att prioritera barnen med konkreta insatser nu. Bengt Westerberg har redovisat att regeringen inte är beredd att göra någonting.
Fru talman! Bengt Westerberg hävdar att det inte är skolpeng och övriga privatiseringar som har ökat orättvisorna och ökat segregationen. Nej, men dessa åtgärder ingår som mycket väsentliga delar i ökningen av orättvisorna. Om nu Bengt Westerberg anser att jag och Birgitta Dahl åberopar fel källor, måste väl ändå Socialstyrelsens egna redogörelser duga för Socialdepartementet. Vi har nu berört frågan om barns situation i förändringstider. Den andra sociala rapporten, som jag nämnde i mitt första inlägg, visar tydligt hur orättvisorna har ökat, hur barn blir alltmer utsatta och hur barn från fattiga familjer får en allt värre situation. Jag är helt klar över att den här situationen inte är helt ny och att den inte uppstod i och med den borgerliga regeringens tillträde 1991. Det är en process som har pågått under 80-talet. Men den har förvärrats påtagligt, bl.a. med hjälp av instrument som köp-och-sälj, ökad privatisering, skolpeng, osv. Fru talman! Nej, jag är inte villig att göra gigantiska skattehöjningar. Däremot har den borgerliga regeringen förhindrat de kommuner som har behövt göra det att ta till sådana åtgärder. I fråga om kommunakuten målar Bengt Westerberg upp alla tänkbara hinder, bl.a. administrativt krångel. Men just kommuner som Haninge, som har tvingats ta förnedrande lån och klara sin ekonomiska situation på ett inte särskilt bra sätt, hade varit klart betjänta av en kommunakut. Jag tror inte att svårigheterna är så enorma som Bengt Westerberg målar upp. Jag tror inte att svårigheterna är så enorma som Bengt Westerberg målar upp. Fru talman! När det gäller kommunerna talar Bengt Westerberg i svaret om att det är angeläget att man inte låter barnen drabbas när man gör besparingar. Men i Socialstyrelsens rapport visas ju just att det inte alls är barnen som har prioriterats i kommuner runt om i landet. Det är tvärtom andra verksamheter som har prioriterats på barnens bekostnad. Det är väl ingen som önskar gör indragningar för någon grupp i Sverige -- det kan jag hålla med om; det är svåra val. Men det är ju det vi måste göra. Där har regeringen klart prioriterat vårdnadsbidraget, som vi var inne på här tidigare, och man har inte alls varit främmande för förslag om att skattevägen låta människor få väldigt stora subventioner för att hålla privat hemhjälp, osv. Jag menar att regeringen klart och tydligt har tagit ställning. Man har inte givit kommunerna möjlighet att bibehålla en bra standard inom barnomsorg, inom skolan, osv. Man har valt att prioritera helt andra områden, och det gynnar inte de barn som har det sämst ställt. Nu har Bengt Westerberg fått frågor från Birgitta Dahl och mig, men jag tror att publiken i morgon på Barnlobbyns dag, där Bengt Westerberg skall redogöra för det här, blir betydligt tuffare. Det kan ju då vara bra att ha tänkt igenom och läst igenom rapporterna ytterligare några gånger.
Fru talman! Låt mig till att börja med vända mig till Eva Zetterberg och än en gång konstatera: om skolpengen leder till ökad segregation eller minskad vet vi ingenting om. Målet är att den skall leda till minskad segregation. Skulle det finnas någon tendens åt motsatt håll -- i värsta fall kan man kanske få se bägge de här tendenserna -- är det enligt min mening viktigt att man går in och undanröjer det som är skälet till att den leder till ökad segregation. Men vilken tendensen är vet vi som sagt ännu ingenting om -- det får vi veta i höst. Den sociala rapport som Eva Zetterberg talade om speglar framför allt utvecklingen under 80-talet och möjligen det första året under 90-talet. Den säger egentligen ingenting om de här senaste åren. Det vi kan konstatera med den som underlag och med det underlag som finns i regeringens kompletteringsproposition är att klyftorna i vissa avseenden vidgades under 80-talet men att utvecklingen har varit den omvända nu under början av 90-talet. Regeringen har inte hindrat någon kommun att höja skatten i år och inte heller nästa år. Det är kommunerna själva som har fått bedöma vad de behöver göra i det avseendet, och det finns som sagt exempel på kommuner som kommer att höja skatten under 1994 och 1995. Eva Zetterberg sade också att barn inte har prioriterats. Jag tycker inte att man kan säga så generellt. Även om man har sparat mer på områden som berör barn än på andra områden kan det där ha funnits större möjligheter att spara på ett sådant sätt att det har fungerat. I Socialstyrelsens rapport slås det fast att där man har genomfört planerade och genomtänkta besparingar har det fungerat väl. Problemen är i hög grad koncentrerade till storstäderna. Birgitta Dahl sade att det numera inte finns någon statistik över hur barn har det. Statistiken har inte blivit sämre än den har varit tidigare, men vi har samlat ihop en hel del material i den rapport som vi just nu diskuterar, nämligen den som Socialstyrelsen tillsammans med andra myndigheter har tagit fram om barns villkor. Skolpengen skall inte vara lika för alla, sade Birgitta Dahl. Nej, jag håller med om det. Jag underströk i mitt interpellationssvar att det är väldigt viktigt att kommunerna tar hänsyn till att områden har olika social tyngd när man fördelar resurser. Det är också vad Kommunförbundet rekommenderar kommunerna att göra, och de flesta kommuner gör det, även om det möjligen finns undantag som vi har anledning att vara kritiska mot. Birgitta Dahl sade också -- och det tycker jag är nästan komiskt -- att hon på något sätt skulle kunna ta åt sig äran av att vi nu nästa vecka kommer att införa pappamånad. Jag råkar ha med mig ett klipp från Svenska Dagbladet där Birgitta Dahl kommenterade förslaget om pappamånad när det kom. Där liknade hon mig vid den kommunalanställde ingenjör Planertz i Birger Sjöbergs roman Kvartetten som sprängdes och sade att jag hade presenterat fyrkantiga lösningar på komplicerade problem. I stället för att införa en pappamånad borde man stimulera papporna att vara hemma. Hade Birgitta Dahl fått råda hade vi alltså inte fått någon pappamånad. Men tack vare att Birgitta Dahl representerar en minoritet blir det nu i nästa vecka en pappamånad.
Fru talman! Hans Göran Franck har ställt följande frågor till mig: Jag har vid tidigare tillfällen här i kammaren understrukit att regeringen ser allvarligt på problem som kan uppstå i samband med att personer blir vräkta från sin bostad. Det är anledningen till att regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att förbättra villkoren för ekonomiskt och socialt svaga hushåll. Jag vill nämna de nya reglerna för bostadsbidragen, som fr.o.m. januari 1994 har medfört en rad förbättringar för dem som har låg inkomst i förhållande till försörjningsbördan och höga boendekostnader. juli 1993, medförde en rad förbättringar för hyresgästerna. Lagen har varit i kraft mindre än ett år, varför det är för tidigt att uttala sig i frågan om det finns behov av ytterligare förändringar. Socialtjänsten har en viktig roll när det gäller att stödja och hjälpa människor som riskerar att få svårigheter i samband med vräkning. Studier som gjorts pekar dock på att socialtjänstens arbete med dessa ärenden i vissa stycken är bristfälligt. Socialstyrelsen kommer därför att få i uppdrag att gå ut med information till kommunerna för att få till stånd en förbättrad handläggning av ärenden som rör vräkningar. Regeringen har inom Finansdepartementet tillsatt en arbetsgrupp för att följa utvecklingen när det gäller bostadsförsörjningen för svaga hushåll. Arbetsgruppen kan också, om så bedöms nödvändigt, föreslå åtgärder. Jag har erfarit att ingen av de myndigheter och organisationer som är företrädda i arbetsgruppen, dvs. Socialstyrelsen, Fastighetsägareförbundet, anser att förhållandena blivit sådana att det föreligger behov av statlig tvångsreglering för att klara bostadsförsörjningen för de svaga hushållen. Vad gäller frågan om vilka åtgärder som vidtagits för att efterforska och följa upp de vräktas situation vill jag erinra om det av Socialdepartementet och Konsumentverket finansierade forskningsprojektet vid Institutet för social forskning, som har redovisats i rapporten Vräkt i laga ordning. Institutet har därefter av Socialstyrelsen beviljats ytterligare medel för ett fortsättningsprojekt för att undersöka hur socialtjänsten, bostadsbolagen och kronofogdemyndigheterna arbetar med hushåll som vräks eller riskerar att vräkas. Resultatet av studien kommer att presenteras under hösten 1994. Slutligen vill jag som svar på den sista frågan om vad regeringen gör för att hjälpa uteliggare nämna att det uppdrag som regeringen gett Socialstyrelsen att bl.a. kartlägga problemet med bostadslöshet och analysera de bakomliggande orsakerna kommer att slutredovisas till regeringen senast den 1 september 1994. Det är för tidigt att i dag bedöma om detta kommer att föranleda åtgärder från regeringens sida.
Fru talman! Jag tackar socialministern för svaret. Det är bra att socialministern ser allvarligt på vräkningsproblemen. Men det räcker inte. Det avgörande är de åtgärder som sätts in för att undanröja orsakerna till vräkningar och göra insatser för att kraftigt minska dem. Det gäller också att kunna sätta in åtgärder för att hjälpa dem som drabbats av detta allvarliga ingrepp. ''Hela tiden låg det där med hotet om vräkning och malde i bakhuvudet'', berättar Göran, en av ödena bakom de 1 729 hushåll i Stockholms län som vräktes 1993.

Det kan bero på att det under det kvartalet har gjorts färre ansökningar. Av en nyligen publicerad utredning framgår att tvåbarnsfamiljer och pensionärshushåll sitter i kläm. Tvåbarnsfamiljen är den stora förloraren 1994. Den har enligt nyligen presenterade uppgifter ca 600 kr mindre att röra sig med per månad jämfört med 1993. Kostnadsökningarna härrör framför allt från att skatten ökar mer än inkomsten, höjda barnomsorgsavgifter m.m. De ändringar i hyreslagen som riksdagen beslutade om förra våren har uppenbarligen inte inneburit någon väsentlig förstärkning av hyresgästernas trygghet. Som anförs i rapporten Vräkt i laga ordning synes ändringarna inte vara tillräckliga för ekonomiskt svaga hushåll. Ytterligare åtgärder bör övervägas. Bl.a. bör tidsfristerna vid dröjsmål med hyresbetalning förlängas, reglerna vid upprepade betalningsförsummelser liberaliseras och nya regler om påminnelse av hyresbetalning utformas. Det är djupt otillfredsställande att människor vräks från sina hem på grund av förhållandevis blygsamma hyresskulder. Socialtjänstens rådgivning och stöd måste förbättras. Under senare år har socialtjänsten fått vidkännas stora nedskärningar, vilket i sin tur har minskat möjligheterna att ge de vräkningshotade erforderlig hjälp. En försöksverksamhet med s.k. vräkningsakut bör enligt min mening omedelbart inledas och då främst i storstadsområdena. Den arbetsgrupp som omnämns av socialministern är okänd för Hyresgästernas riksförbund. Förbundet är inte heller representerat där. Socialministern uppger att hyresvärdarna är med i gruppen och att de anser att det inte föreligger behov av statlig tvångsreglering. Jag undrar vad som i det här sammanhanget avses med statlig tvångsreglering. Den övervägande delen vräks för en skuld som understiger 20 000 kr enligt utredningen. Den utredningen kom för snart ett år sedan. Regeringen och Socialstyrelsen har haft gott om tid för att följa upp att handläggningen av dessa ärenden ute i kommunerna fungerar på ett för människorna mer tillfredsställande sätt. Fru talman! Jag vill inte påstå att de tidigare härbärgena för hemlösa var så särskilt människovärdiga. Men de fungerade bra mycket bättre än SL-bussar, trappuppgångar och brospann där uteliggarna finns i dag.

Det handlar om att skapa en opinion och uttala en stark politisk vilja. Sammanfattningsvis nödgas jag konstatera att alldeles för litet blivit gjort för att ge information, hjälp och stöd åt vräkningshotade och uteliggare. Inte heller har aktuell lagstiftning varit tillräcklig. De förebyggande åtgärderna måste förstärkas.
Fru talman! Som vi har konstaterat vid flera tidigare interpellationsdebatter under åren är Hans Göran Franck och jag överens när gäller utgångspunkterna och målet, nämligen att vi skall göra vad vi kan för att undanröja orsakerna till vräkningar och bostadslöshet av andra skäl. Den ändring i hyreslagen som jag nämnde trädde i kraft den 1 juli förra året. Den innebär bl.a. att man har förlängt tidsfristerna när det gäller dröjsmål med betalning som grund för uppsägning från tidigare två vardagar till en vecka. Återvinningstiden har förlängts från tolv vardagar till tre veckor. Om detta är tillräckligt eller inte tycker jag är för tidigt att uttala sig om. Lagen har alltså gällt knappt ett år. Det innebär att vi inte har särskilt mycket erfarenhet av hur lagändringarna påverkar situationen. De bör rimligen ha påverkat situationen till det bättre. Självklart skall vi följa upp detta. Är det motiverat med ytterligare förlängningar får vi överväga det framöver. Jag nämnde också i svaret att bostadsbidragen har förbättrats bl.a. för att stödja sådana familjer som Hans Göran Fanck talar om. Inriktningen i bostadsbidragen har varit framför allt att försöka hjälpa dem som har en stor försörjningsbörda och höga hyror. Man kan konstatera att ungefär 40 % av barnhushållen år 1992 hade en hyreskostnad som överskred den övre hyresgränsen. Nu är vi nere i ungefär 20 %. Det har alltså skett en kraftig förbättring, en tydligare koncentration på fördelningspolitiska ambitioner när det gäller bostadsbidragen. Att den arbetsgrupp som arbetar på Finansdepartementet är okänd för hyresgästerna tror jag faktiskt inte riktigt på. Den har omnämnts i tidigare interpellationssvar här i riksdagen, och jag tror att de läses med stort intresse på Hyresgästernas riksförbund. Varför förbundet inte är med i arbetsgruppen vet jag faktiskt inte. SABO, Boverket och Socialstyrelsen m.fl. är med. Hur man har resonerat exakt när det gäller sammansättningen av gruppen kan jag inte redogöra för. Till sist delar jag i hög grad Hans Göran Francks uppfattning att de lagar och möjligheter som finns inte tillräckligt utnyttjas av socialtjänsten. Det är skälet till att vi kommer att ge Socialstyrelsen i uppdrag att gå ut mer aktivt och informera socialtjänsten ute i kommunerna så att de vet hur man skall agera i sådana här fall. Det handlar i ganska hög grad om socialtjänsten ute i storstadskommunerna. Det gäller för övrigt också de bostadslösa. Enligt den inventering som Socialstyrelsen gjort på vårt uppdrag finns det i stort sett lika stort antal tillfälliga bostäder av olika slag som antalet bostadslösa. Men det gäller på riksnivå. I storstäderna, som i Stockholm, är obalansen stor. Där finns ett betydligt större antal bostadslösa än tillgång på tillfälliga bostäder av olika slag. Detta är naturligtvis ett stort problem. Det visar också att det är svårt att gå ut med generella regler och anvisningar. Man får anpassa litet grand efter hur situationen ser ut. Det här är som sagt framför allt ett storstadsproblem, i hög grad koncentrerat till just Stockholms kommun.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att socialministern ser allvarligt på problemet. På det sättet uppfattar jag att socialministern har förståelse för att jag gång på gång tar upp de här frågorna. Jag tycker att det här är en viktig politisk fråga, men det är också en samvetsfråga att ständigt konfronteras med dessa problem. Jag får många brev om detta. I morse fick jag ett brev från en varvsarbetare. Han skriver att människor blir uppbragta, särskilt när det är fråga om barnfamiljer. Han tycker att det är en bäcksvart fläck för oss alla i dag att barnen, de oskyldiga, blir lidande och skadade för lång tid. Det är sådana här brev som gör att man inte kan stilla sitt samvete. Det måste till fler åtgärder. Jag var själv med i Hyreslagsutredningen. Jag varnade starkt för att välja de kortare tiderna. Vi hade förslag i utredningen om betydligt längre tider. Det behövs verkligen för att man skall kunna agera och göra insatser. Det är för korta tider, och det är inte bra. Över huvud taget hade utredningen en rad andra förslag som jag hoppas att socialministern väl känner till. De här förslagen är så bra att det snabbt kan läggas ett förslag på grundval av dem. Det är en helhetslösning som föreslås i utredningen, där vi i allt väsentligt var ense. Det var bara på någon punkt som en ledamot gjorde invändningar. Socialministern talar om bostadsbidragen. Det är bra om de ytterligare förbättras. Men faktum är att det även när det gäller bostadsbidragen är många som inte kan få nämnda förbättringar. Tydligen är det en av orsakerna till att den kraftiga ekonomiska försämringen för vissa grupper i samhället har trätt in. Det är märkligt att Socialstyrelsen tar så lång tid på sig. Men jag hoppas att det besked som vi nu fått kommer att betyda att man snabbar på.
Fru talman! Låt mig bara erinra om att ändringarna i hyreslagen också innebar att socialnämndernas möjligheter att ingripa förbättrades. Det finns alltså fler ändringar än de som jag tidigare redovisade. Det är möjligt att ytterligare åtgärder kan vidtas. De här åtgärderna var ändå stora steg i rätt riktning och för att hantera de problem som vi talar om. Jag tycker att det finns skäl att vänta och se hur de här åtgärderna slår innan ytterligare förändringar görs. När det gäller bostadsbidragen har vi haft mycket kraftiga kostnadsökningar under senare år. Det sammanhänger naturligtvis med att vi har en besvärlig ekonomisk situation. Fler människor hamnar i knappa ekonomiska omständigheter och behöver därför få hjälp. Men jag tycker också att det är ett exempel på att de yttersta skyddsnät som vi har faktiskt fungerar. Man skall således inte bara beklaga sig när bostadsbidragskostnaderna stiger utan också, tycker jag, glädja sig åt att här finns ett fungerande skyddssystem som kan träda in och komplettera människors inkomster så att de kan bo kvar i sina lägenheter även när det är ekonomiskt ganska kärvt. I viss mån delar jag Hans Göran Francks kritik mot att Socialstyrelsen inte har varit mer aktiv när det gäller att tidigare gå ut till socialtjänsten. Det är därför som jag nu har gett beskedet att regeringen kommer att ge Socialstyrelsen ett direkt uppdrag. Vi tycker alltså att saker borde ha hänt, men nu skall vi se till att det händer något.
Fru talman! Det är bra. Då var det ändå någon nytta med den här debatten. När det gäller den ekonomiska sidan vill jag bara säga att det förvisso finns knappa resurser. Det vet vi alla. Men när det gäller vräkningarna måste man ha i minnet att det är en väldigt dyr procedur. Det betyder ju att de kostnader som kronofogdarna har för det här, kostnaderna för magasinering av möbler och de väldiga problem som följer när man på ett eller annat sätt söker nå en lösning uppgår till stora belopp. Jag skulle tro att socialministern, om han gjorde en undersökning i departementet för att se över de kostnader som är förenade med de här åtgärderna, skulle komma fram till att förbättringar på detta område skulle kunna vara ekonomiskt fördelaktigt. Själv tillhör jag kronofogdens styrelse i Stockholms län. Jag har där fått god inblick i vräkningsfrågorna, i hur det här går till och i vad som sedan händer. Det är också en av anledningarna till att jag ständigt återkommer till de här frågorna. Det finns kritik och det råder bedrövelse bland dem som arbetar med dessa frågor med anledning av att det görs så pass litet. Jag, och även de som har detta arbete, tycker att man ser litet kortsynt på de här frågorna, även från ekonomisk synpunkt.
Fru talman! Kronofogdemyndigheter och andra som kommer in på sådana här ärenden har skyldighet att kontakta socialtjänsten. Det är ytterst där som man har att bedöma om man skall gripa in och hjälpa personer. Socialtjänsten har också skyldighet att följa upp de personer som blir vräkta, att se vad som sedan händer. Jag tycker, i likhet med Hans Göran Franck, att det naturligtvis är rimligt att väga olika kostnader mot varandra och att hela tiden försöka välja den kostnad som innebär den mest humana lösningen. I många fall kan det innebära att socialnämnden går in och hjälper till med betalningen av hyresskulden för en viss period. Det sker också i stor omfattning. Det är riktigt att antalet ansökningar om vräkning och verkställda vräkningar ökade 1993. Men andelen verkställda vräkningar i förhållande till antalet ansökningar minskade kraftigt 1993. Det kan man möjligen se som ett positivt tecken mitt i den bedrövelse som Hans Göran Franck talar om.

Fru talman! Ingela Mårtensson har frågat mig om regeringen kommer att förelägga riksdagen en proposition vad gäller anknytningsfall innan riksmötet är slut och om det finns möjligheter för regeringen att ta initiativ till förändringar i dessa fall utan att riksdagen behöver fatta beslut. Utredningen om översyn av vissa delar av utlänningslagen m.m. lämnade sitt slutbetänkande den 2 maj. Betänkandet gick i sin helhet på remiss den 3 maj, och samma dag kallades remissinstanserna till en hearing som hölls den 19 maj avseende betänkandets förslag om möjligheten att få en ansökan om uppehållstillstånd prövad efter inresa. Vid hearingen framkom att samtliga remissinstanser var eniga om att reglerna borde ändras i en generösare riktning. Regeringen anser att denna fråga är av sådan vikt att den bör behandlas så snart som möjligt. Det är regeringens avsikt att förelägga riksdagen en proposition avseende denna del av betänkandet före sommaren. Jag håller med Ingela Mårtensson om att det finns anledning att ändra utlänningslagens bestämmelser i denna del. Dagens ordning för att pröva ansökningar om uppehållstillstånd före inresan i Sverige är alltför rigid. Det bör vara möjligt att mjuka upp regeln, så att man undviker de fall där det kan anses stötande att en utländsk medborgare måste lämna landet för att ansöka om ett uppehållstillstånd som det inte kan råda något tvivel om att han eller hon kommer att få. Det gäller de fall då en utlänning befinner sig i Sverige när ansökan om uppehållstillstånd görs eller prövas. En sådan ansökan får i dag bifallas endast om utlänningen har rätt till asyl eller skall återförenas med en nära familjemedlem som han/hon tidigare sammanlevt med eller det annars finns ''särskilda skäl''. Enligt Invandrarverkets praxis utgör en anknytning som uppstår under utlännings illegala vistelse här i landet normalt inte ''särskilda skäl'' eller skäl till undantag från huvudregeln. I februari i år fattade regeringen en rad praxisbeslut avseende denna typ av ärenden. Regeringen fann att i fall där det fanns gemensamma barn med i bilden utgjorde detta särskilda skäl och att uppehållstillstånd bör beviljas. Det förslag till ändring som regeringen kommer att föreslå omfattar dock inte de fall där anknytningen åberopas i en ny ansökan, efter ett lagakraftvunnet avlägsnandebeslut. En ny ansökan får bifallas bara om den avser omständigheter som inte prövats tidigare och om det annars finns ''synnerliga skäl'' av humanitär art. I förarbetena till utlänningslagen har man sagt att endast ett gemensamt barn inte är tillräckligt för att en ny ansökan skall kunna bifallas. I dessa fall måste det finnas någon ytterligare omständighet för att ''synnerliga skäl'' skall anses föreligga. Normalt skall ansökan lämnas in vid svensk utlandsmyndighet i sökandens hemland. Invandrarverket prövar dock alla ansökningar som kommer in, oavsett om de är anhängiggjorda vid annan svensk utlandsmyndighet. Sådan utlandsmyndighet är dock inte skyldig att göra någon anknytningsutredning, vilket innebär att ansökan kan vara ofullständig och att detta är ett skäl till att Invandrarverket avslår den. I vissa fall hänvisas då utlänningen till svensk utlandsmyndighet i hemlandet; detta för att möjliggöra en komplett utredning med de handlingar och intyg som krävs. Regeringen har inte möjlighet att ta initiativ till praxisförändringar utan att riksdagen beslutar i saken. Den enda möjlighet regeringen i dag har att styra praxis är att fatta beslut i enskilda ärenden som Invandrarverket eller Utlänningsnämnden överlämnat i syfte att få vägledning i sitt beslutsfattande. Regeringen avser dock att utse en särskild utredare med uppdrag att lägga fram ett förslag om vilka styrmedel regeringen bör ha till sitt förfogande för att kunna styra rättstillämpningen i asylärenden.

Fru talman! Jag skall be att få tacka invandrarministern så mycket för svaret på min interpellation. Jag vill också uttrycka min tacksamhet över att invandrarministern verkligen tar de här frågorna på allvar och är bekymrad över dagens situation. Hon påpekar just att det är en rigid hållning som har verkat under några år. Just det förhållandet att invandrarministern har tillsatt en utredning, som nu har blivit klar, har visat att det finns anledning att mjuka upp reglerna och även den snabba hanteringen. Vi fick vänta mycket länge på den här utredningen, måste jag säga, och det har varit olyckligt för många människor. Nu har utredningen äntligen kommit och regeringen har, tycker jag, agerat snabbt genom att utredningen så fort den hade kommit också skickades ut på remiss. Dessutom har man haft en hearing. Det tycker jag är mycket bra, liksom att man lägger sådan vikt vid de här fallen att man anser att de bör behandlas snart. I svaret sägs att samtliga remissinstanser var eniga om att reglerna borde ändras i en generösare riktning. Jag har också fått signaler om att det var på det viset, förutom att någon sade att Utlänningsnämnden hade vissa tveksamheter till generösare regler. Men jag hoppas att även Utlänningsnämnden tar till sig de synpunkter som kommer fram och vill medverka till en mjukare inställning i de här frågorna. De rör en grupp människor som lider mycket av att vi har den tingens ordning som vi har i dag. Ett problem som jag tar upp i min interpellation gäller just den grupp personer där en utländsk medborgare har anknytning till en svensk medborgare eller någon som har uppehållstillstånd här i Sverige. De har själva sökt asyl och sedan fått avslag på sin asylansökan. Beslutet om asyl och utvisning eller avvisning har vunnit laga kraft, och då får de inte göra en ny ansökan. Här har rått en viss förvirring om vilken information de här personerna har fått. De informationer som jag har fått om sådana här fall är att man har sagt till dessa personer att de skall vänta på sin asylansökan. Först måste den klaras av. Då väntar de på att de skall få besked, för de tror att de skall få asyl. Man söker asyl som flykting och vill naturligtvis också bli behandlad på det viset. Under tiden har det tillkommit att man har etablerat ett förhållande och vill av den anledningen vara kvar här. Då har en del personer trott att man först väntar på besked om sin asylansökan, och sedan kan man söka på anknytning, om man skulle få ett negativt besked. I stället visar det sig att man sitter i en hopplös situation. Man måste tillbaka till hemlandet för att söka. Utlänningsnämnden har gjort bedömningen att personen i fråga kan åka hem och då får han eller hon göra det. I flera fall är det på det viset att de här människorna helt enkelt inte vågar åka hem. Jag har tidigare med invandrarministern haft uppe till diskussion ett fall med en koptisk kristen som absolut inte vågar åka till Egypten på grund av repressalierna mot kristna där. Han gömmer sig i stället i Sverige, därför att han har familj och barn här. Han är, tycker jag, ett självklart fall där det handlar om anknytning. Det handlar om en familj där till slut även den som har uppehållstillstånd tvingas gömma sig för att kunna vara tillsammans med sin man och för att barnet skall kunna vara tillsammans med sin far. Omständigheterna är mycket olyckliga när det gäller den här gruppen, som är en ganska stor grupp. Det gäller flera hundra familjer. Man borde kunna få någon lösning till stånd för dem, för de mår mycket dåligt. De är i så fall också beredda på att man förlänger tiden för uppskjuten prövning av deras fall utöver två år, så att man kan bevisa att det är seriösa förhållanden det handlar om. Det är inte fråga om skenäktenskap. Men det är stort lidande som de får utstå. I vissa fall har personerna i fråga begett sig utomlands. De har fortfarande kanske inte vågat åka hem. Det finns de som sitter i Grekland, i Danmark och litet varstans och väntar. De har gjort som man har sagt till dem att göra, de har åkt ut för att söka tillstånd. Sedan sitter de där och får inga besked. Jag vet att det i ett fall är fråga om en libanesisk medborgare som sedan nio månader sitter i Köpenhamn. Till honom har man sagt att det går bra att söka därifrån. Sedan sitter han där och väntar. Tänk vad det kostar att bosätta sig utomlands, att inte kunna söka arbete eller någonting, och vilket lidande det innebär för det här paret att inte kunna vara tillsammans. Det går också ut mycket olika information om att kunna söka på svenska ambassader utomlands. Ibland säger man att det går att söka i t.ex. Turkiet. Jag känner till en iransk kvinna, höggravid, som fick beskedet att om hon inte kunde åka till Iran skulle hon åka till Turkiet. Man kan bara föreställa sig vad det skulle innebära, att höggravid åka till Turkiet. Vilka större möjligheter finns det att komplettera ansökan i Turkiet?
Fru talman! Det är riktigt som det står i svaret att de som var kallade till hearingen tyckte att det borde göras förändringar. Sedan framkom det vid hearingen synpunkter på själva lagtextens utformning. Det arbetar vi just nu med på departementet. När det finns en ny lagstiftning har våra myndigheter självklart skyldighet att följa den lagen. Det utgår jag också från att de kommer att göra. När det gäller frågan om när en asylansökan prövas är det på det sättet att alla omständigheter kan tas fram i den ansökan. Skulle det under loppet av prövningen komma fram nya skäl, t.ex. att man har hittat en anknytning här i Sverige, kan det prövas inom ramen för asylansökan. Det är naturligtvis besvärande om det har varit på det sättet att det finns personer som har fått informationen att man först skall vänta på prövningen av de politiska skälen och därefter ta upp anknytningen. Så skall det inte gå till, utan alla omständigheter kan tas fram i asylärendet. Ingela Mårtensson sade att det finns flera hundra fall som har fått sin asylansökan slutligt prövad. Det kan också röra fall där det har ingått att ta ställning till anknytningen som sådan. I de här fallen är det fråga om s.k. ny ansökan, som prövas av Invandrarverket och som inte går att överklaga någon annanstans. Det förslag regeringen nu arbetar med omfattar inte de här fallen. Så sent som i våras behandlade riksdagen frågan om kriterierna för att man skall kunna göra ny ansökan om uppehållstillstånd. Det är inte aktuellt att nu igen gå in och ändra skälen för att få uppehållstillstånd efter en ny ansökan. I dag krävs det synnerliga skäl för att man skall kunna få det. I förarbetena när det gäller ny ansökan står det att bara det faktum att det har uppstått en ny anknytning inte är ett synnerligt skäl. Men om det även tillkommer andra omständigheter kan man få en ny ansökan om uppehållstillstånd beviljad på grund av anknytning. Regeringen fattade beslut i ett sådant ärende den 2 december 1993. I det fallet fanns det två gemensamma barn och även andra omständigheter som tillsammans utgjorde synnerliga skäl. Personerna fick alltså uppehållstillstånd i Sverige. När det gäller frågan om att söka uppehållstillstånd från ett tredje land nämnde Ingela Mårtensson i sin interpellation att Invandrarverket inte behandlade sådana ärenden. Det gör Invandrarverket. Utlandsmyndigheterna är dock inte skyldiga att göra en anknytningsutredning. Om det inte finns en anknytningsregel kan det bli avslag från Invandrarverket. Då återstår endast att åka tillbaka till hemlandet. Om det redan har gjorts en anknytningsutredning här i Sverige, och man åker till tredje land och söker uppehållstillstånd, är det klart att den utredningen kan användas i ärendet om sökanden åberopar det. Men om utlandsmyndigheten i det tredje landet inte gör en anknytningsutredning återstår faktiskt bara att åka tillbaka till hemlandet. Ingela Mårtensson redovisar ett antal fall som pekar på att det möjligen finns brister i informationen om vad som faktiskt gäller i de här frågorna. Det är naturligtvis inte särskilt bra. Jag vet att man på Invandrarverket är mycket duktig på att ta fram informationsmaterial, och det är möjligt att det informationsmaterial som gäller anknytningar borde ses över. Jag har det inte aktuellt för mig.
Fru talman! När det gäller den här gruppen sade invandrarministern att riksdagen nyligen har tagit ställning, och det var ju med anledning av en motion som jag tog initiativ till under motionstiden och som sedan behandlades under våren. I utskottet sade man klart ifrån att man borde ha en mjukare hållning, precis som också antyds i svaret. Vi visste att det var en utredning på gång och att regeringen skulle komma med förslag. Därför tog inte riksdagen ställning till motionen utan man -- som man brukar göra -- hänvisade till denna utredning. Men det hade i alla fall klart uttalats att det skulle ske en uppmjukning. I svaret står det att i förarbetena till utlänningslagen har man sagt att endast ett gemensamt barn inte är tillräckligt för att en ny ansökan skall kunna bifallas. Det slås fast. Skulle man inte kunna tänka sig att i en ny proposition framföra en annan uppfattning? Om det finns ett gemensamt barn borde det vara skäl nog för att man skall få leva tillsammans och för att barnet skall kunna få leva tillsammans med sin far eller mor. Jag förstår inte att det inte kan vara ett tillräckligt skäl för att man skall kunna få göra en ny ansökan. Jag förstår inte heller att det skall behövas ytterligare saker för att det skall anses föreligga synnerliga skäl. Det sprids en massa information och det är oklart vad som gäller, precis som Birgit Friggebo sade. Det sprids olika uppgifter om vad Invandrarverket har sagt. Man vet inte riktigt om det som man får sig återgivet egentligen är korrekt, t.ex. när det gäller varifrån man kan söka. Det påstås att man inte kan söka uppehållstillstånd från svenska ambassaden i Finland, på grund av att Invandrarverket inte behandlar ansökningar därifrån. Jag hörde nyligen om ett annat ärende som hade behandlats i Norge. Invandrarverket ansåg att den här personen skulle ansöka om uppehållstillstånd från hemlandet, och därför behandlades inte ärendet. I det andra fallet som jag tog upp var det en person från Iran som blev utvisad till Turkiet. Det finns väl inte större möjligheter att komplettera en ansökan i Istanbul i Turkiet än vad det finns i Sverige? Krokvägarna är väldigt många. Det behövs verkligen information så att de som söker vet vad som gäller.
Fru talman! När det gäller vad som har behandlats i riksdagen i vår är det riktigt att Ingela Mårtensson har avgivit en motion. Man kan säga att resultatet av den motionens behandling kommer att återfinnas i regeringens proposition. Vad jag åsyftade var att själva begreppet ny ansökan, dvs. den ansökan som man gör efter det att man har fått sitt ärende slutligt prövat, har varit uppe till särskild behandling i riksdagen i vår. Riksdagen har fattat beslut om vilka kriterier som skall gälla vid en ny ansökan. Det kan tyckas att det inte är särskilt generöst att man inte tar hänsyn till det faktum att det finns barn med i bilden, när man prövar en ny ansökan. Men då skall man komma ihåg att i själva grundärendet, en asylansökan som sedan kanske omvandlas till en anknytningsansökan, får Invandrarverket bifalla ansökan om personen har sammanbott med någon under ett år, om det finns gemensamma barn eller om kvinnan är gravid. Det betyder att om man för fram sina skäl i den vanliga ansökan, och kvinnan är gravid vid det tillfället, så får man stanna. Om man får ett avslag är tanken att man skall lämna Sverige inom två veckor. Under den tiden hinner man ju inte skaffa sig barn. Det är när man inte avvisas, eller lämnar landet frivilligt, som komplikationer uppstår. Detta är ett bekymmer. Å ena sidan kan det ställas humanitära krav på att människor som har anknytning till varandra skall kunna vara tillsammans. Å andra sidan kan resultatet bli att personer undanhåller sig avvisningen och inte reser hem. Problemet är att om detta skulle föras in som ett kriterium för en ny ansökan blir det en uppmaning till människor att inte åka tillbaka till sina hemländer när de har fått ett avslag. Men för dem som verkligen har en seriös anknytning, som väntar barn tillsammans, finns det en möjlighet att åberopa det skälet i det vanliga asylärendet. Då får man stanna i Sverige. Ingela Mårtensson tog återigen upp frågan om huruvida Invandrarverket behandlar ansökningar som kommer från ett tredje land. Enligt den information som jag har, och som jag tror är riktig, behandlar Invandrarverket de ansökningarna. Men det är klart att det blir avslag om det inte har gjorts en ordentlig anknytningsutredning. Våra utlandsmyndigheter i tredje land är inte skyldiga att göra sådana anknytningsutredningar. Det är däremot utlandsmyndigheterna i hemlandet skyldiga att göra.
Fru talman! Såvitt jag förstår har Invandrarverket uppfattningar om vilka utlandsmyndigheter som skall kunna göra utredningarna. Det har ju också förekommit påståenden om att dessa inte kan göras från de nordiska länderna. Står det någonstans att man inte kan göra det? En libanes väntar sedan nio månader tillbaka i Danmark. Han fick uppgiften att han kunde söka uppehållstillstånd därifrån. Men det har varit en mängd byråkratiska hinder, varför hans ansökan fortfarande inte har behandlats. Han har gjort som han har blivit tillsagd och ändå fungerar det inte. Vissa säger att man inte kan ansöka från nordiska länder. I ett fall nyligen där ansökan hade gjorts från Norge beslutade Invadrarverket att ansökan skall göras från hemlandet. Reglerna för varifrån man kan söka är väldigt förvirrande. Det vore bra om det klart framgick hur detta skall gå till när det gäller utlandsmyndigheterna. Jag känner till en kosovoalban som fick ett avvisningsbeslut. Han blev tvungen att lämna landet, men han vågade inte åka tillbaka till sitt hemland, eftersom han riskerade att åka in i det militära och delta i kriget. Han gav sig av till Tyskland, samtidigt som det visade sig att den flicka som han under lång tid hade varit tillsammans med i Sverige var gravid. Nu är hon höggravid medan han är i Tyskland. Han får inte komma hit, och hon är alldeles förtvivlad. Hon har dessutom en svår situation i övrigt och behöver verkligen stöd av denne man som hon väntar barn tillsammans med -- hon kommer att föda inom de närmaste veckorna. Hon har verkligen stridit för att han skall kunna få komma hit. Om man har ett förhållande är det inte alltid säkert att man vet att man väntar barn. Graviditeten är kanske inte ens känd när man får det slutliga beskedet. Sedan är det hopplöst. Även här fordras en viss information. Det har rått olika uppfattningar om huruvida man skall åberopa anknytning när man lämnar in en asylansökan. Så nog finns det behov av mera information.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta mot bakgrund av att olika organisationer/föreningar erhållit offentligt bidrag på ett otillbörligt vis. Ungdomsorganisationerna ger ungdomar möjlighet att själva organisera och driva verksamhet runt ett gemensamt intresse. Ungdomsorganisationernas verksamhet bidrar därmed till såväl demokratisk fostran som social gemenskap och meningsfull fritid för ungdomar. Bidragen till ungdomsorganisationerna skall ses som ett konkret sätt att stödja deras verksamhet utifrån de positiva effekter för samhället som de medför. Det statliga bidraget till ungdomsorganisationerna fördelas av Statens ungdomsråd och ges i form av ett generellt bidrag och ett särskilt bidrag. Det är endast det generella bidraget som formellt prövas mot antalet medlemmar. Det generella bidraget består av ett grundbidrag som är lika för alla och ett rörligt bidrag som är beroende av antalet medlemmar, antalet aktiviteter och antalet lokalavdelningar. Det generella bidraget ges för närvarande till 48 organisationer och omfattar ca 65 miljoner kronor. Bland mottagarna ingår bl.a. de politiska ungdomsförbunden, som Sten Andersson berör i sin interpellation. Det påstådda fusk som refererats i massmedierna ligger åtskilliga år tillbaka i tiden. De flesta av anklagelserna rör felaktigheter som skulle ha begåtts i slutet av 1970 och början av 1980-talet. Många åtgärder har vidtagits sedan dess för att stärka granskning och kontroll av bidragen. Sedan år 1982 är organisationerna skyldiga att i samband med bidragsansökningarna lämna en verksamhetsberättelse med en av auktoriserad eller godkänd revisor bestyrkt kostnadsredovisning. Kontrollen stärktes ytterligare år 1989 genom krav på att en revisor måste kontrollera och godkänna de uppgifter som lämnas in av en organisation. Dessutom infördes år 1992 ett förfarande där berörda revisorer tillsändes skriftliga anvisningar om hur denna granskning skulle gå till bl.a. vad avser betalande medlemmar. När det sedan gäller själva beräkningsgrunden för bidragen har förändringar gjorts så att bidragets storlek numera är mindre beroende av antalet medlemmar och mer av antalet aktiviteter. Bidragen till barn och ungdomsorganisationerna har nyligen varit föremål för översyn. Regeringen har i sin proposition om ungdomspolitiken , vilken behandlades av riksdagen i onsdags, som ett resultat av översynen lagt fram förslag om en ökad målrelatering samt en förstärkt prövning och utvärdering av bidragen. Syftet med denna förändring är att åstadkomma ett mer effektivt utnyttjande av bidragsmedlen. Den förstärkta utvärderingen av bidragen kommer att resultera i en ökad kunskap om ungdomsorganisationerna och deras verksamhet. Utvärderingen kommer därigenom också att ge ett bättre underlag för att bedöma trovärdigheten i organisationernas bidragsansökningar. Statens ungdomsråd, som från och med den 1 juli i år övergår till att heta Ungdomsstyrelsen, får här i uppdrag att utveckla ett utvärderingssystem som bl.a. skall bedöma hur organisationerna lever upp till de formella kraven för att erhålla bidrag. Jag har fått information om att Statens ungdomsråd nyligen har beslutat att ta ytterliga steg för att skärpa kontrollen. Ungdomsrådet kommer i samarbete med Riksrevisionsverket att omarbeta de skriftliga anvisningar som går ut till organisationernas revisorer, för att ytterligare tydliggöra revisorernas skyldigheter vid granskning av bidragsansökningar. Ungdomsrådet kommer också att etablera kontakt med Kommerskollegium, som är revisorernas tillsynsmyndighet, för att kunna uppmärksamma dem på sådana fall där det är tveksamt om revisorerna fullgjort sina uppdrag. De revisorer som underlåtit att granska organisationerna enligt gällande regler skall därmed kunna förlora sin auktorisation. Mot bakgrund av de anklagelser som förekommit i medierna om bidragsfusk kommer de politiska ungdomsförbunden också att avkrävas ett särskilt intyg av godkänd eller auktoriserad revisor vad avser antalet betalande medlemmar för föregående verksamhetsår. Dessutom skall ungdomsrådet genomföra informationsinsatser riktade till såväl central som regional och lokal nivå inom ungdomsorganisationerna, i vilka det tydligt skall framgå vilka regler som gäller och att brott mot dessa bör polisanmälas. Jag vill understryka att bidragsfusk är oacceptabelt. Där det upptäcks måste det självfallet beivras. Organisationer som av någon anledning mottagit ett för högt belopp skall givetvis betala tillbaka detta. Organisationer som medvetet lämnar oriktiga uppgifter skall dessutom polisanmälas för bedrägeri. Det är emellertid Statens ungdomsråds uppgift att ansvara för såväl kontroll av bidragsansökningar som att eventuellt fusk beivras. Jag har uppvaktats av representanter från fyra av de politiska ungdomsförbunden för att bl.a. diskutra de frågor jag här berört. Jag betonade då vikten av att ledarna för ungdomsförbunden tar sitt moraliska ansvar på allvar genom att själva vidta åtgärder för att minimera riskerna för fusk inom organisationerna. Sammanfattningsvis har flera åtgärder vidtagits för att stärka kontrollen av ungdomsorganisationernas bidragsansökningar. Ytterligare åtgärder planeras, bl.a. genom den förändirng av bidragssystemet som i dagarna beslutats av riksdagen. Dessa förändringar bör sammantaget leda till en fullgod kontroll av organisationernas bidragsansökningar.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag delar uppfattningen att det är viktigt att stimulera ungdomsverksamhet, men man kan fråga sig om vi har använt rätt metod. Häromdagen kunde vi läsa i pressen att bara drygt 1 % av ungdomarna var engagerade i något politiskt ungdomsförbund. Av och till har vi kunnat höra om hur det har småeller storfuskats bland den bidragsflora som finns i dag, vilket mer eller mindre har accepterats. Men för någon månad sedan slogs det upp stort i massmedierna att det hade förekommit ett grovt fusk inom de flesta av de politiska ungdomsförbunden. Det rörliga bidraget per medlem var så stort att det betalade sig för föreningen att själv skicka in avgiften. Sedan fick man netto mycket mer från staten. Vi har hört litet skämtsamma historier om att människor som för länge sedan hade passerat ATP-gränsen hade fått inbetalningskort från eller varit medlemmar i en förening. Även om jag får skämmas kan jag berätta om att en hund blev registrerad som medlem i mitt eget parti. Det kan man ju skratta åt, men det är faktiskt skattebetalarnas pengar det handlar om. Det är viktigt att de får uppfattningen att pengarna används på bästa och effektivaste sätt. Avslöjandet åstadkom något som närmast kan betecknas som desperation runt om i landet. I Malmö beslutade man att verkligen gå till botten med problemet och att kontrollera om eventuellt bidragsfusk hade förekommit. Då kom man fram till att en moderat skulle kontrollera Moderata samlingspartiet, en socialdemokrat skulle kontrollera Socialdemokraterna och en vänsterpartist skulle kontrollera Vänsterpartiets agerande. Jag kan i och för sig inte klandra dem som personer, men utåt gentemot allmänheten kan jag inte undgå att tro att detta knappast kan uppfattas som imponerande. Fru talman! Jag vet att ingen är felfri. Hade någon varit felfri, skulle han eller hon ha tjänat stora pengar på detta. Men i tider när vi tyvärr talar om ganska omfattande förtroende och t.o.m. politikerförakt är det bekymmersamt att många av dem som sysslat med denna verkamhet i dag har framträdande positioner i flertalet politiska partier. Personligen har jag svårt att lyssna med någon större entusiasm när dessa för medborgarna talar om vikten av etik och moral. Statsrådet säger att det bara är fråga om påstått fusk. Uppgifterna kom ut för nära sex månader sedan. Är det fortfarande bara fråga om ett påstått fusk? Var det bara en medieanka? Fanns det inget som helst fog för de anklagelser som riktades för ett halvår sedan? Statsrådet sade i sitt svar att det måste finnas någon grogrund för en misstanke om slarv eller fusk från myndigheternas sida gentemot dessa organisationer. I svaret staplas en hel del åtgärder som har vidtagits under 80-talet. Det hoppas jag att man inte har gjort därför att man trodde att ingenting hände, utan därför att åtgärderna har haft någon form av syfte. Efter att ha hört civilministerns svar undrar jag om man skall ställa större krav på de politiska ungdomsförbundens redovisningar än på t.ex. en fotbollsförenings redovisningar. I dag är det ganska väl etablerat att man, när man från partier och föreningar träffar bekanta på gator och torg, överlämnar ett medlemskort. Man får medlemsavgiften direkt i handen och går med den till sin förening. Hur löser man detta problem inom ramen för nuvarande system? Det är också lätt att ''möblera'' bland antalet aktiviter och antalet deltagare, för det har ju inget med antalet medlemmar i föreningen att göra. Slutligen, fru talman, vill jag fråga om det har förekommit graverande fusk när det gäller antalet medlemmar i de politiska förbunden, vilket framför allt Dagens eko hävdade. Har man från statens sida kontrollerat de konkreta exemplen? Vilka åtgärder vidtogs i så fall?
Fru talman! Tyvärr är det i alla sammanhang så, speciellt i alla bidragssammanhang, att fusk inte helt går att unvika. Om man vill fuska går det nästan alltid att hitta kryphål. Precis som Sten Andersson i Malmö var inne på handlar det i slutändan om var och ens moraliska ansvar. Att bygga upp detta är en viktig del av allas vårt samhällsansvar. Det är klart att man skall utforma regler och bidrag på ett sätt som inte underlättar eller bidrar till att locka människor till att fuska. Därför har också åtgärder vidtagits, vilket jag redogjorde för i mitt första inlägg. Framför allt stärks myndighetens kontroll via revisorer för att motverka fortsatt fusk. Sten Andersson frågade om det är rätt metod att över huvud taget ge bidrag till ungdomsorganisationerna. -- Ja, jag tror att det är rätt metod, men jag tror också att det är en metod av många fler som behöver vidtas. Det är inte den enda, för man får inte i gång en verksamhet genom bidrag, utan det behövs många andra åtgärder. Vi har under denna mandatperiod lagt fram en hel del förslag för att stärka organisationernas verksamhet i samhället i den s.k. ideella sektorn. Det handlar om stöd på olika sätt när det gäller ledarskapsutveckling, regelförenkling och annat. Men utöver alla dessa insatser tror jag att det också behövs ekonomiskt stöd. Jag har själv varit med om att bygga upp en politisk ungdomsverksamhet helt utan statliga stöd, så jag vet att det går. Men jag vet också att det, när vi fick de första statliga bidragen, betydde väldigt mycket för verkamheten. Vi kunde då ägna oss mer åt den verksamhet som vi egentligen hade startat ungdomsförbundet för, nämligen den politiska. Vi slapp syssla så mycket med kringverksamheter som handlade om att få in pengar för att trycka material osv. Det är förvisso skattebetalarnas pengar som används till bidragen. Men det är inte skattebetalarna som drabbas av fusket. Bidraget är ett reservationsbidrag som anslås av riksdagen. En summa pengar fördelas mellan organisationerna, så egentligen fuskar organisationerna gentemot varandra. Det gör inte det hela mindre allvarligt, men fusket drabbar alltså inte direkt skattebetalarna. Det kanske behövs en distinktion i detta avseende. Sten Andersson frågar om man skall ställa större krav på de politiska ungdomsförbunden än andra. Det ställs delvis större krav på de politiska ungdomsförbunden i och med att ungdomsmyndigheten riktar särskilda insatser mot dessa när det gäller information. Jag har haft direkt kontakt med ledarna för de politiska ungdomsförbunden. Jag vet också att andra partier har direkt kontakt med sina förbund för att försöka rätta till de fel som eventuellt har begåtts. Det är väldigt svårt för en myndighet, och ännu svårare för en minister, att direkt gå in och avgöra vilka fel som har begåtts. Grundlagen ger oss inte rätt att direkt gå in och kontrollera medlemsregister som har med åsikter att göra. Den politiska åsikten registreras när man går med i ett politiskt ungdomsförbund. Det finns mycket strikta regler för vad regeringen får göra. Det är därför som kontrollen måste ske via revisorer. Vi har under senare tid förstärkt åtgärderna framför allt när det gäller revisorernas granskning. Det förekommer litet olika reaktioner, framför allt i massmedierna, på det fusk som det troligtvis finns skäl att misstänka. Jag kan naturligtvis inte avgöra vad som är riktigt och vad som är överdrivet. Några dömer ut alla organisationer. Eftersom fusk har förekommit tycker man att inga organisationer över huvud taget borde få bidrag och att alla bidrag borde avvecklas. Av de skäl som jag tidigare nämnde tror jag att det vore olyckligt, eftersom dessa förbund gör en viktig insats. Om man tänker bort dessa organisationer är det svårt att föreställa sig hur den demokratiska fostran som där förekommer skulle kunna ersättas. Problemet ser man tydligt i öststaterna, där de nu skall försöka att bygga upp sin demokrati. De har inga organisationer att luta sig mot, där den demokratiska fostran kan äga rum. Därför är det viktigt att staten visar att man värdesätter framför allt den demokratiska fostran som äger rum i den här typen av organisationer. Därför bör man inte avskaffa bidragen även om det har förekommit fusk i vissa fall, utan man skall i stället försöka åtgärda fusket. En annan reaktion är att lägga hela skulden på bidragssystemets utformning och mena att om man inte ställde så stora krav utan gav en klumpsumma utan att knyta den till några kriterier, skulle man kunna komma åt fusket. Men då fråntar man ju ungdomsförbunden själva hela det moraliska ansvaret, och också det är fel. Det skall finnas vissa krav som skall uppfyllas för att man skall få bidrag. Det enda system som det egentligen inte skulle gå att fuska med är ett som inte ställer några som helst krav på bidragsmottagarna, och ett sådant system tror jag inte att vi vill ha.
Herr talman! Jag måste först ställa en fråga till statsrådet. Hon sade att det här fusket inte drabbar skattebetalarna, även om det är riksdagen som har fattat beslut om bidragen. Men efter vad jag förstår kommer de pengar som vi fattar beslut om här i riksdagen ytterst och endast från skattebetalarna genom någon form av skatter. Om jag inte är helt felunderrättad finns det ingen annan finansieringskälla för riksdagen. Det är helt klart att man inte kan gå tillbaka i tiden. Man skall inte vrida klockan tillbaka, det inser t.o.m. jag. På min tid, på 50-talet när jag spelade fotboll, jobbade alla ledare ideellt. En fotbollsklubb med samma numerär som den jag var medlem i för 30--35 år sedan har i dag en heltidsanställd kanslist. Jag accepterar att samhället har ändrats, även om jag inte är riktigt nöjd med det, men den situation som har uppstått är faktiskt något egendomlig. Också jag inser att det är viktigt att lära ungdomarna vad demokrati är, hur man skall agera i en demokrati och att man skall ha respekt för andra människor. Som jag sade i mitt första inlägg är det tydligen ändå bara 1 % av dagens ungdomar som är aktiva i politisk verksamhet. Man kan ju knappast nå ett sämre resultat. Det visar kanske att den verksamhet som i dag bedrivs, trots att den får stort statligt stöd inte är intressant för dagens ungdom. Det måste vara principiellt fel att man skall ställa högre krav på ett politiskt ungdomsförbund än på andra föreningar. Den inom ett politiskt ungdomsförbund som är ansvarig för redovisningen av antalet medlemmar kan alltså ''åka dit'' för mindre förseelser än den som sköter medlemsregistreringen i t.ex. en simklubb eller en fotbollsförening. Det måste i alla fall vara principiellt fel. Till sist kvarstår ändå frågan: Vad har man gjort åt det påstådda fusk som redovisades i massmedia i början av året? Statsrådet talar om att de som fuskar skall polisanmälas och ditten och datten, men vad har man gjort konkret i de fall som ändå måste ha presenterats för statsrådet?
Herr talman! Självklart är det skattebetalarnas pengar som går till de anslag, i dag ca 65 miljoner, som ges till ungdomsförbunden. Men när pengarna fördelas utgår man från de uppgifter som har lämnats in av de olika förbunden om bl.a. antalet medlemmar, och de bidrag som delas ut utgår från samma summa. Jag menar därför att man egentligen fuskar gentemot de andra ungdomsförbunden, eftersom ett förbund som fuskar tar mer från den gemensamma potten. Den potten är från början naturligtvis skattebetalarnas pengar, men fusket gör ändå inte att skattebetalarna får betala mer. Det var det jag försökte förklara. Jag delar helt Sten Anderssons uppfattning om värdet av ideellt arbete. Precis som Sten Andersson har jag själv från olika folkrörelser många års erfarenhet av helt frivilligt och gratis ideellt arbete. Jag vet att detta tillför en dimension som är oerhört värdefull för hela samhället. Jag tycker emellertid inte att det behöver finnas någon motsats i det här, det behöver inte vara så att man antingen arbetar helt ideellt, och det inte förekommer några statsbidrag över huvud taget, eller motsatsen. Jag tror att det här går att kombinera, och det gäller att hitta en lagom avvägning mellan de olika insatserna. Jag delar också uppfattningen att det är ganska sorgligt att de politiska ungdomsförbunden inte drar till sig fler ungdomar. Det kan ju ha väldigt många olika orsaker. En tror jag är att ungdomar upplever att det i dag är fråga om så färdiga koncept. Allting är helt enkelt så färdigt, programmen finns där, och de drivs som en helhet som inte går att ändra på. Ungdomar vill gärna vara med och påverka utvecklingen. Jag tror att de politiska ungdomsförbunden måste ta helt nya grepp när det gäller att över huvud taget locka ungdomar till sig, så att man får möta dem öga mot öga. Då handlar det nog om att ungdomsförbunden måste gå ut på skolor och på andra platser och presentera sitt arbete och också visa att det faktiskt går att påverka om man går med i en sammanslutning. Det har vidtagits sanktioner. Det har förekommit att organisationer har fått lämna tillbaka bidrag i fall där man har kunnat konstatera fusk. Jag som statsråd kan emellertid inte gå in i de enskilda fallen, det har jag ingen möjlighet att göra, utan myndigheten måste via revisorerna bilda sig en uppfattning om fusk har förekommit eller inte. Dessa undersökningar har alltså lett till att ungdomsförbund har fått lämna tillbaka bidrag som de inte haft rätt till.
Herr talman! Vi har nu lyckats konstatera att det trots allt är svenska folkets pengar det här handlar om. Men angående fördelningen: Statsrådet säger att de pengar som man eventuellt fuskar till sig tar föreningarna från varandra. Men det finns ju i dag regler för detta. Om en förening i dag har 3 001 medlemmar får den 300 000 kr per år. Det måste ju finnas organisationer som söker under hand. Plötsligt kan ju en organisation ha fler än 3 001 medlemmar, och då får de ju mer pengar. Det kan alltså inte vara fråga om någon konstant summa hela tiden. Jag förstår mycket väl att statsrådet inte kan gå in personligen och rota i några medlemsregister, det är jag väl medveten om. Men det måste finnas organ och myndigheter på den statliga sidan som har möjlighet att agera och ingripa. Jag skall inte förlänga debatten, men jag vill ändå uttrycka den misstanke som många människor utanför det här huset har.

Det är obehagligt att som politiker här i riksdagen behöva kasta ut ett sådant påstående eller en sådan undran, men människorna, väljarna utanför detta hus, kan gärna få uppfattningen att det är på det viset, och det bidrar ytterligare till att man får en som jag anser felaktig bild av flertalet politiker.
Herr talman! Jag delar inte Sten Anderssons uppfattning att vi inte har gjort någonting och att vi inte tar det här på allvar. Det tycker jag verkligen att vi gör. Man måste fördöma all form av bidragsfusk. Om det nu finns personer som i dag sitter i ledande ställning som har deltagit i sådant fusk, fördömer jag självfallet även deras handlande lika starkt. Det borde inte ha fått förekomma. Men de flesta uppgifter som har kommit fram är just äldre uppgifter, från 70 och början på 80-talet. Jag kan alltså inte hålla med om att vi inte har vidtagit en massa åtgärder för att komma till rätta med fusket, och jag har i mina tidigare inlägg redogjort för dessa åtgärder.

Fru talman! Vi skall under några timmar inför denna för tillfället relativt glest befolkade kammare diskutera viktiga frågor om regionalpolitiken. Jag skall göra en inledning av mer principiell karaktär. Betänkandet innehåller många sidor, yrkanden och reservationer, och propositionen är mycket mångordig. Jag skall dock inte gå in särskilt mycket på detaljerna. Regionalpolitiken är en starkt ideologiskt betonad fråga. Den handlar om jämlikhet, en rättvis fördelning och solidaritet. Den måste bygga på principen att den som behöver mest skall få mest. Den måste också bygga på principen att man ställer upp för de svaga och drabbade regionerna och vågar prioritera. Marknadskrafterna erbjuder ingen riktig regionalpolitik. Ändå väljer den borgerliga regeringen marknadskrafternas väg, och det är det allvarliga i sammanhanget. Detta tar sig många uttryck. Näringspolitiken avvecklas. Statliga verk avregleras, bolagiseras och privatiseras. Den gemensamma sektorn avlövas. Detta utgör allvarliga, dödliga hot mot regionalpolitiken, och mot detta riktar socialdemokratin sin kritik. Vi menar att den regionalpolitiska propositionen borde ha handlat om just dessa saker, men det gör den inte. Propositionen utgör närmast kosmetika för att dölja de växande klyftorna. Det är den stora bristen. Arbetsmarknadsministern ökar bidragsfloran och ger intryck av handlingskraft. Glesbygdsstöd utvecklas till att förutom glesbygdsstöd bli även landbygdsstöd och mikrostöd. Arbetmarknadsministern flyttar pengar från länsarbetsnämnderna till länsstyrelserna, men de blir inte mer värda för det. Arbetsmarknadsministern brer ut de knappa stödmiljonerna över hela landet. Men en uttunnad regionalpolitik drabbar de sämst ställda regionerna. En jämförelse med skolpengssystemet ligger nära till hands. Börje Hörnlund försöker bedriva litet näringspolitik. Det är som att måla på ruttnande virke. Näringspolitiken är underminerad och urgröpt. Att då som en engångsinsats låta länsstyrelserna i hela landet få dela på 800 miljoner kronor -- pengar som tas ifrån länsarbetsnämnderna -- får karaktären av kosmetika över en avvecklad näringspolitik. Vi socialdemokrater föreslår omfattande insatser för att återupprätta näringspolitiken och därmed skapa sysselsättning och bekämpa arbetslösheten. Vissa av åtgärderna har stor regionalpolitisk betydelse, t.ex. förbättrad riskkapitalförsörjning. Till detta hör vårt förslag om att ge Norrlandsfonden 500 miljoner kronor. Hit hör vidare viktiga miljöinvesteringar, branschprogram för bl.a. skogsindustrin och gruvbranschen om 600 innehåller förstärkt vägunderhåll om 4 miljarder och utbyggnad av telenätets AXE-system. Detta har stor regionalpolitisk betydelse. Vi föreslår också näringspolitiska insatser av allmän karaktär, t.ex. direktavskrivning av maskininvesteringar och ROT-program för bostäder och offentliga lokaler. Detta gäller generellt över hela landet och skall ställas mot regeringens förslag om 800 miljoner kronor till småföretag över hela landet. Angående det förslaget, tycker vi att det är oklokt att plåstra på en avvecklad näringspolitik genom att gröpa ur arbetsmarknadspolitiken. Vi menar att AMS kommer att behöva sina pengar nästa år, om vi skall kunna bedriva en aktiv kamp för att få ned arbetslösheten. Den är i sig det kanske allvarligaste hotet mot en effektiv regionalpolitik. Ett allmänt stöd till företag i hela landet med mindre än 50 anställda hör knappast hemma inom ramen för regionalpolitiken, hur vällovligt det än är. Regionalpolitiken har sin roll att spela. De flesta inser att avregleringen, bolagiseringen och privatiseringen av den statliga verksamheten ökar den regionala obalansen. Kommersialismen satsar på lönsamma områden. Det handlar om privatiserande, konkurrerande och vinstgivande verksamhet. Vem tar då ansvar för de från företagsekonomisk synpunkt olönsamma delarna? Det är en viktig fråga. Det finns nu en stor oro ute i bygderna över denna utveckling. Starka reaktioner kommer till uttryck från byagrupper av olika slag. Men regeringen drivs på detta område av dogmatism. Privatiseringens ayatollor har tagit befälet i regeringen. Deras budord är: Avreglera, bolagisera, privatisera och avpolitisera till varje pris -- så fort som möjligt, så mycket som möjligt. Kosta vad det kosta vill! Vem i regeringen frågar då efter de regionalpolitiska konsekvenserna? Det borde arbetsmarknadsministern med sitt regionalpolitiska ansvar göra. Men ingen tycks ge sig tid till det. Eller är det kanske så att ingen på allvar är intresserad? Skadeverkningarna nonchaleras. Överslätande säger Börje Hörnlund och andra i regeringen: Vi får undersöka det senare. Vi skall följa frågan. Man beslutar först och utreder senare. Med den tågordningen kommer regionalpolitiken allvarligt i kläm. Så var det med beslutet om Posten och beslutet om avregleringen av järnvägstrafiken häromveckan. I tur står nu delar av Vägverket. Förra veckan drev regeringen igenom beslutet att avreglera elmarknaden. Statsministern har gett vallöftet att privatisera Vattenfall, och Assidomän är redan sålt. Inga hänsyn tas till de negativa effekter som kan uppstå i befolkningsglesa områden, som höjda elpriser i glesbygd, glesare postturer och försämrad råvarutillgång för sågverk i inlandet. Sådana risker tycks regeringen strunta i. Att moderaterna driver en sådan politik förvånar inte. Men hur i all världen kan Centern vilja åka med på den vagnen? Det skulle vara intressant att veta. Det är inte att undra på att väljarna flyr Centerpartiet enligt opinionsmätningar. Vi har ju alla märkt den vånda som centerpartister här i kammaren känner inför en del av de beslut som de har tvingats delta i i den heliga fyrklöverns namn. Inte ens på områden där Börje Hörnlund själv är ansvarig tar man hänsyn till de regionalpolitiska konsekvenserna. Jag tänker på det aktuella förslaget om arbetslöshetsförsäkring. De stora socialbidragskostnader som det kan förorsaka i glesbygdskommuner oroar nu väldigt många, men regeringen säger: Den dagen, den sorgen. Vi socialdemokrater anser att de regionalpolitiska effekterna skall analyseras i förväg innan man vidtar sådana här förändringar. Det är ett krav som vi ställer i det här sammanhanget också. En annan fråga av stor regionalpolitisk betydelse är den offentliga sektorns utveckling. Som bekant betyder den offentliga sektorn mycket mer för glesbefolkade regioner än för storstäderna. Därför drabbas glesbygden hårdare när den offentliga sektorn avrustas. Det är en central regionalpolitisk fråga, men regeringen förbiser den. Vi socialdemokrater vill värna om den offentliga sektorn, bl.a. av detta regionalpolitiska skäl. NUTEK, som är ett av regeringens verk, har nyligen presenterat en mycket viktig rapport om statsbudgetens regionala fördelning. Jag tycker att regeringen skulle ha läst den innan man presenterade den regionalpolitiska propositionen. Rapporten visar nämligen att den inkomstutjämning mellan regionerna som skedde under 80-talet har upphört under 90-talet. Det har skett ett allvarligt trendbrott i detta hänseende. Det säger sig självt att de skattelättnader som regeringen har bjudit kapitalägarna på inte har gynnat Sorsele och Sälen. De har gett mer till Rapporten ger en viktig information för våra fortsatta överväganden. Den analyserar de regionala effekterna av en budgetsanering genom å ena sidan besparingar och å andra sidan inkomstförstärkningar. Det visar sig då att om budgetsaneringen skall ske genom inkomstförstärkningar, dvs. skattehöjningar, får man ett ur regionalpolitisk synpunkt jämnare utfall. Det är viktigt att bära med sig den kunskapen i det fortsatta politiska agerandet. Att den här viktiga rapporten kom tre veckor efter det att regeringen presenterat sin regionalpolitiska proposition är ganska symtomatiskt för beredningen av propositionen. Handläggningen av den regionalpolitiska propositionen har från regeringens sida präglats av maktfullkomlighet och nonchalans mot riksdagen och remissorganen. Trots ett enhälligt uttalande från riksdagen för ett år sedan om behovet av sedvanlig parlamentarisk medverkan i utredningsarbetet gav arbetsmarknadsministern inte partierna någon hederlig chans. Detta är klandervärt. Lika anmärkningsvärt var det att remissorganen bara fick två--fyra veckor på sig att svara på de disparata rapporter som under senhösten skickades ut från Det resultat som regeringen nu presterat utgör ingen höjdare. Denna proposition går knappast till historien som något viktigt inslag i den regionalpolitiska utvecklingen. Vår invändning är framför allt att den är så bristfällig i analysen och åtgärderna beträffande den stora regionalpolitiken, dvs. sektorsanslagen, som jag nu har berört översiktligt. Regeringen erkänner ju också att de frågor som behandlas i propositionen bara har marginell betydelse för regionalpolitiken. Varför då inte ägna större tankemöda åt de områden som har mera avgörande betydelse för en balanserad regionalutveckling? Jag kan inte se någon annan förklaring än att regeringen är ideologiskt bunden i marknadskrafternas våld. Centern försöker förgäves att skyla sin fångdräkt. Propositionens välvilliga ordflöde kan inte dölja att regeringens politik kommer att leda till ökade klyftor och även ökade regionala klyftor. Uppenbarligen känner sig arbetsmarknadsministern osäker på sina egna förslag. Man kan inte tolka det förhållandet att han redan nu aviserar en utredning om samordningen av olika typer av statliga stöd på annat sätt. Hade det inte varit klokt att göra en sådan utredning -- en utredning värd namnet -- innan man utökade bidragsfloran ytterligare? Hade det inte varit klokt att försöka samordna förändringar i regionalpolitiken med det regelverk som kan bli följden av ett eventuellt medlemskap i EU? Nu rör vi oss på en mycket osäker mark. De besked som regeringskansliet haft att ge när det gäller effekterna av samordning med EU har långt ifrån varit tillfredsställande. Jag kan bara beklaga detta. Vi socialdemokrater anser att vi nu, i stället för att utöka regionalpolitiken med ytterligare detaljregler, borde eftersträva en ökad decentralisering av de regionalpolitiska stöden. Vi föreslår att länsstyrelserna skall få ett ökat ansvar och en ökad frihet att disponera resurserna utifrån den länsstrategi och det utvecklingsprogram som man presenterar. Här knyter vi an till de idéer som har presenterats av NUTEK i remissmaterialet i fjol höstas. Tyvärr har regeringen inte velat ta till sig de idéerna. Fru talman! Jag vill avsluta med att framställa några yrkanden. Av tidsskäl vid voteringarna skall jag inte yrka bifall till alla våra reservationer. Först yrkar jag bifall till utskottets hemställan under mom. 82. Sedan yrkar jag bifall till res. 1 angående målen för regionalpolitiken och res. 3 angående en ny modell för fördelning av företagsstöden. När det gäller de olika sektorsfrågorna yrkar jag bifall till res.

Vidare yrkar jag bifall till res. 31,

Fru talman! Först av allt vill jag framhålla att jag givetvis ställer mig bakom samtliga mina reservationer. Men för att spara tid åt kammaren yrkar jag endast bifall till res. 2, 4, 13 och 23. Sverige är i dag ett land i djup ekonomisk kris. Även om nu exportföretagen går bra och arbetslösheten minskar marginellt anser jag att regeringen inte med kraft tagit itu med vårt lands största problem, nämligen landets ekonomi. Vi lånar i dag 190 000 kronor per minut, timme efter timme, dag ut och dag in, vecka efter vecka. Jag har svårt att se det s.k. ljuset i tunneln. Men jag har kanske missuppfattat det hela. Det kanske skulle vara ljudet i tunneln av Sveriges ekonomi som rasar ihop. Vi är mycket tveksamma till regeringens målformuleringar för regionalpolitiken. Det kan på goda grunder ifrågasättas om det överordnade målet att öka den enskildes möjligheter att fritt kunna välja arbete och bostadsort är realistiskt. I varje fall kan denna målsättning inte uppnås med den regionalpolitik som förordas. Det är inte i första hand genom att öka de regionalpolitiska insatserna som man kan ge förutsättningar för människor att bo och verka i alla delar av landet. Insatserna bör ske på andra politikområden. Statens insatser i regionalpolitiken måste främst inriktas på att skapa förutsättningar för att tillvarata och stimulera de goda idéer som får näringslivet att blomstra och som skapar arbeten och småföretagsamhet. Stor betydelse måste naturligtvis tillmätas goda kommunikationer, utbildning och forskning. Regeringen föreslår att regionalpolitiken skall utformas utifrån ett könsperspektiv. Jag, som själv är företagare, anser det vara en skymf mot kvinnor att man skall behandlas efter sitt kön och inte efter kompetens. Jag anser vidare att jämställdhetsfrågor bör vara en angelägenhet för hela landet, exempelvis frågor om kvinnligt företagande. Inrätta ett rejält tilltaget riskkapitalbolag för kvinnor! Det skulle snabbt sprida sig vart man kan vända sig för att få låna hur litet pengar man vill till en låg ränta samt även i vissa fall kunna få ett bidrag. I stället smetar man ut det litet här och var och krånglar till det hela. Man har inte tid som enskild företagare att tillbringa dagar med att leta upp alla olika administratörer. Jag är kritisk till att de regionalpolitiska medlen skall öka i omfattning. Snarare bör dessa minska. Staten bör nämligen vara restriktiv när det gäller generella stödsystem, och i synnerhet gäller det att avstå från att införa nya generella stödsystem. Härigenom uppmuntras enskilda företag att fortsätta verksamheter som eljest inte skulle kunna stå sig i konkurrensen med andra företag. Konkurrensen snedvrids mellan företag som får stöd och sådana som som inte får stöd. Resurser binds i företag och branscher utan framtidsutsikter. Nödvändig strukturomvandling försenas. Näringspolitiken måste ha en sådan utformning att den skapar allmänt gynnsamma villkor i hela landet för industriell verksamhet och annat företagande. Stor restriktivitet måste iakttas med företagsstöd. Jag vet inte hur många gånger jag sagt i denna kammare: Sluta hälla pengar över lönsamma företag! Företag behöver i princip inga bidrag. Företag behöver en god jordmån att växa i, som möjlighet att låna pengar till en låg ränta, uppluckrade arbetsrättsliga regler m.m. Klarar man sig inte då, skall man omedelbart byta bransch. Det är i och för sig bra att regeringen inser att stödformerna bör ses över, men en sådan åtgärd borde ha skett innan regeringen föreslagit nya stödformer. Regeringen borde därför ha avstått från att lägga fram dessa förslag. Vidare kommer Sverige att få problem vid ett eventuellt medlemskap i EU. Inget annat land har en sådan kraftigt utbredd bidragsflora som Sverige. Arbetsmarknadsministern hade chansen redan hösten 1991 att tillsätta parlamentariska utredningar både vad beträffar alla stöd och bidragsformer som florerar i ''Bidragssverige'' och även naturligtvis beträffande arbetslöshetsförsäkringen. Det är mycket förvånande att Börje Hörnlund, med den stora erfarenhet av arbetsmarknadspolitik som han besitter, inte tog chansen. I stället för att förenkla för den enskilde, som man tyvärr alltför ofta glömmer, har man återigen infört nya system och nya stödformer med en mängd olika administratörer. Resultatet kommer givetvis att bli att det kommer att bli dubbelarbete, ingen samverkan mellan de olika administratörerna och ökade möjligheter till fusk, och för den enskilde blir det ännu mera förvirrat. Fru talman! Vi har under en längre tid argumenterat och kämpat för en samordning av bidrag och stöd på alla fronter. Med erfarenheter från verkligheten har vi speciellt kritiserat AMS och delvis NUTEK. Denna kritik har vi nu konstruktivt framfört under nästan tre år utan gehör från riksdag och regering. Baserat på verklighetsfakta som uppenbarligen endast Ny demokrati har tillgång till har vi t.o.m. försökt övertala utskottet att ta ett eget initiativ att utreda bidragsfusket. Naturligtvis gick inte utskottet med på detta, då det indirekt skulle ha varit en kritik mot både den sittande och den gamla regeringen. Egentligen är det bara att beklaga att vi åter, som så många gånger tidigare, får rätt, då Expressen i sin artikelserie den 20--22 maj redovisar det bidragsfusk och den inkompetens som i många fall råder inom AMS, arbetsförmedlingar och NUTEK. Åtskilliga skattemiljoner har här runnit ut i sanden till ingen nytta. I höstas var det Aftonbladet som hade en lång artikelserie om svartjobben. Politiker! När skall ni reagera? ''Statliga Nutek har satsat minst 370 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar på 591 företag. Syftet var att företagen skulle bli livskraftiga och skapa nya jobb. Men samtliga företag har gått i konkurs under de tre senaste åren.'' Nutek förklarar: ''Problemet är att vi inte har någon intern revision av verksamheten.'' NUTEK:s ledning -- som dessutom uppenbarligen känner till problemen -- vill enligt Expressen inte ha någon kontrollverksamhet. Den litar enbart på mottagarna. Man tar sig för pannan. Nu kommer NUTEK att få mera pengar, mera ansvar. En självklar fråga från mig blir: Har man över huvud taget personer anställda på NUTEK som har någon som helst kunskap om företagsamhet? Samma fråga kan man ställa om AMS. Där säger en arbetsförmedlingschef kritiskt: ''Våra stödformer är sällan långsiktiga och vettiga. Vi stoppar mest undan folk i så kallad sysselsättning för att dämpa statistiken över den öppna arbetslösheten.'' Jag kan inte låta bli att kommentera vad Georg Andersson sade om AMS, nämligen att AMS behöver mera pengar. Eftersom man per den 31 mars i år endast hade gjort av med 13,5 miljarder av 28 miljarder undrar jag: Varför behöver man mera pengar, när man inte ens kan göra av med sitt redan mycket stora anslag? Vid en rundringning till arbetsförmedlingar har jag fått reda på att man känner att man inte har kompetensen att bedöma kvaliteten på de startaeget-kurser som man köper in. Därför anser man att det vore bättre att en anordnare som är insatt i företagsamhet hade hand om det hela, inte arbetsförmedlingen. Det är alltså arbetsförmedlingens egen personal som säger detta. Därmed är inget ont sagt om starta-egetbidraget, vilket är bra, men det skall skötas av kompetent folk. Företagsstöden måste bli mer restriktiva och snarare trappas ner till sin omfattning än utvidgas. Särskilt viktigt är detta när det gäller bidrag till lönekostnader, vilka kan få konkurrenssnedvridande effekter. Sysselsättningsstödet bör därför inte utökas vad gäller beloppen till enskilda företag på det sätt som föreslås i propositionen. Jag måste säga att kontentan av mina tre år är att jag är oerhört besviken på regeringen, som trots att man känner till problemen inte gjort något för att förenkla och strama upp arbetsmarknads och regionalpolitiken. Jag hade faktiskt väntat mig mera av en borgerlig regering. När t.o.m. länsstyrelser skriver till departementet och klagar på bristen på samordning och enkelhet i systemen, borde man väl ha reagerat. Nu till Norrlandsfrågor. Jag är mycket glad över att regeringspartierna till slut insåg att Gävleborgs län skall in i Norrlandsfondens verksamhetsområde. Länet är en självklar del av Norrland i alla andra hänseenden, och därför är jag nöjd med detta beslut. Norrlandsfonden är, anser jag, ett välskött företag med endast 7--8 % förlust per år, och det är med förvåning som man kan konstatera att övriga regionalpolitiska administratörer inte har samma seriösa framtoning och ansvar. De stora avstånden i Norrlandslänen innebär avsevärda nackdelar, såväl för de boende som för företagen. Bristen på effektiva, gemensamma transportmedel innebär en förstärkning av dessa olägenheter. Mot denna bakgrund är det angeläget att peka på den betydelse som bilen har i dessa län. Skatten för bensin och andra drivmedel bör sänkas i Norrlandslänen. Kan man införa andra generella stöd, av typen GAS och liknande, borde man även kunna bistå med detta. Sysselsättningsläget såväl i mitt hemlän, Gävleborgs län, som i stora delar av landet är oroväckande. Tydliga ansträngningar krävs för att komma till rätta med de problem som gör sig gällande. Bl.a. borde det arbetsmarknadspolitiska regelsystemet göras mer flexibelt och onödiga detaljkrav mönstras ut. Införande av en enda bidragsform -- ett övergripande anställningsstöd -- borde vara ett steg i rätt riktning. Även om jag nu upprepar mig, kan det inte nog sägas att systemet för regionalpolitiska insatser måste förenklas. Tar man inte med kraft itu med dessa problem, kvarstår både arbetslösheten och budgetunderskottet.

Fru talman! Jag kan inte låta bli att kommentera vad Hans Andersson sade om mitt anförande. Han sade: Regionalpolitik är förkastlig överallt utom i Jag beklagar att Hans Andersson inte lyssnade, men han kanske var fullt upptagen med att se över alla sina yrkanden, som inte direkt sparar kammarens tid, snarare tvärtom. Vänstern stöder förslaget om att Gävleborgs län skall ingå i Norrlandsfondens verksamhetsområde, men för ännu mer ofinansierade medel, nämligen ytterligare 200 miljoner. Snacka om populism! Jag vill påtala för Hans Andersson att hela utskottet inklusive Vänstern ville ha in Gävleborgs län i Norrlandsfondens verksamhetsområde. Den enda skillnaden var 200 miljoner, dvs. 500 miljoner eller Eftersom vi hela tiden talar om att vi måste spara pengar därför att Sveriges ekonomi är i total kris, anser Ny demokrati naturligtvis att det skall anslås